Herr talman! I reservation 5 föreslås att rätten till insemination utvidgas till att omfatta även ensamstående kvinnor. Jörn Svensson kommer att argumentera för den reservationen. Jag kommer personligen inte att rösta med den, utan jag röstar med utskottets skrivning i det fallet. Precis som i andra partier finns det delade meningar i enskildheter när det gäller de här frågorna. Elvy Nilsson sade att föräldrarna ensamma kan bestämma om och när de skall berätta för barnet hur det har kommit till. Jag skulle önska att det fanns en mycket stor öppenhet i den här frågan, så att föräldrarna förstår att det är viktigt att barnet på ett mycket tidigt stadium får reda på hur det har kommit till. Det får inte, som någon talare tidigare sade, dröja till tonåren, utan det måste ske på ett mycket tidigare stadium och på ett naturligt sätt. Sedan måste man förstås också förena denna vetskap med en rättighet för barnet att få reda på sitt biologiska ursprung, dvs. donator det är fråga om. En nära vän till mig träffade en kvinna som redan hade ett barn, och det barnet var mycket litet. De beslöt att inte tala om för det barn som kvinnan hade att den här mannen inte var pappa till det. Jag berättar detta för att understryker vikten av öppenheten. Jag tror dessutom att pappan hade adopterat barnet som han inte var biologisk far till. Efter några år blev det skilsmässa i familjen. Vid skilsmässan fick barnet reda på att det inte var biologiskt barn till pappan. Det blev en mycket stor tragedi. Barnet var då vuxet, i tonåren, men det hade undanhållits det verkliga förhållandet. Det blev en väldigt stor tragedi. Vad barnet då sade var att han inte kunde förstå hur föräldrarna kunnat ljuga för honom, att de hade byggt hela hans barndom på en lögn, att de hade kunnat ljuga om hans ursprung. Han var inte direkt arg på mamman eller den sociale fadern, men han kunde inte förstå att de hade ljugit för honom i denna viktiga fråga. Jag tycker att detta ännu mer understryker vikten av öppenhet i dessa frågor, och att alla har rätt att få reda på sitt verkliga ursprung.
Herr talman! Elvy Nilsson sade i sitt anförande att vi skall ha respekt för varandras ställningstaganden och de åsikter som framförs. Det tycker jag också, och inte heller jag vill pracka på någon mina åsikter. Jag redogjorde själv för huvudinnehållet i reservationen om anonymitetsskyddet, och Elvy Nilsson tog upp våra tankegångar i den reservationen. Jag vill än en gång här slå fast min åsikt: det kan ifrågasättas om det är bra för barnet att, någon gång i tonåren kanske, få veta att den som barnet under barndomsoch ungdomsåren reservationslöst uppfattat som sin far inte är den biologiske fadern. Jag är, som jag sade i mitt tidigare anförande, rädd för att sådana kunskaper kan komma att leda till störningar i familjen och i familjegemenskapen. Vid en enkätundersökning som genomförts vid fertilitetslaboratoriet i Malmö uppgav 95 90 av föräldrarna att de inte tänkte berätta något för barnet om inseminationen. Det är föräldrar som önskar att barnen i alla avseenden skall betraktas som deras egna. Jag menar att anonymitetsskyddet också innebär att man slår vakt om familjen för dem som vill betrakta sitt inseminationsbarn som sitt absolut egna. Man lägger ett stort ansvar på föräldrarna, när man förordrar att de skall berätta att barnet har en annan far — den biologiske fadern. Jag vill också något referera en artikel som var införd i Dagens Nyheter den 14 november i år. Den artikeln grep mig mycket. Den handlade om ett par som var ofrivilligt barnlöst, de kallas i artikeln för Nils och Elisabet. De var ofrivilligt barnlösa ett par år innan Elisabet gick till läkaren och undrade om det var något fel på henne. Då hon fick veta att det inte fanns något fel på henne blev det makens tur att undersökas. Hans spermaprov visade att det var liten eller ingen chans att han skulle kunna bli far. Detta hade troligtvis samband med att han hade påssjuka i 20-årsåldern. Nu tyckte de båda att livets mening var att ha barn, och de bestämde sig för insemination och fick på detta sätt ett litet barn. Makarna säger i artikeln: ”I vardagslag tänker vi aldrig på hur Annika kom till -——-.” Fadern menar att han har varit med ända från början, och han tycker att det är oändligt viktigt att få ha kvar hemligheten om spermagivaren och få betrakta barnet som sitt eget.
Herr talman! Först vill jag säga till Inga Lantz att jag delar hennes uppfattning även på det här området. Jag understryker dock att det måste vara föräldrarnas sak att bedöma när de skall informera barnet om dess ursprung. I den information som skall föregå varje insemination kommer just öppenheten att understrykas för föräldrarna. Sedan är det deras sak att hantera den informationen. Det är väl riktigt, Kersti Johansson, att vi inga nämnvärda informationer har att grunda våra ställningstaganden på när det gäller givarens anonymitet. Ingen kan med säkerhet säga vad som är bäst för barnet, men vi i utskottet har tagit intryck av vittnesmål från människor som har lång erfarenhet av den verksamhet som ligger närmast till, nämligen adoptioner. Därifrån har vi fått omvittnat vilka tragedier det kan bli när barn av någon anledning får reda på att föräldrarna inte är deras riktiga mamma och pappa, liksom deras längtan senare att försöka spåra de biologiska föräldrarna. Jag är medveten om att detta inte är helt jämförbart med inseminationsbarn, men det är det närmaste vi kan komma. Det är framför allt dessa vittnesmål som har fått i varje fall mig att ställa upp bakom propositionens förslag på denna punkt. Riskerna i relationen barn-föräldrar är för stora, om denna byggs upp på en lögn, som i sin tur kanske föder nya lögner och som inte håller därför att det finns sprickor i lögnerna. När det gäller anonymitetsskyddet som förutsättning för att få donatorer är det klart att man inte kan komma ifrån att det kan inträffa en nedgång. Men den information som föregår inseminationen skall ju även gälla donatorerna.

Herr talman! Det är synnerligen svåra och känsliga frågor som riksdagen i dag har att ta ställning till. Det är dessutom frågor som det råder mycket delade meningar om, såväl utanför som i detta hus, och inom flertalet riksdagsgrupper. De 12 motioner som väckts i anledning av regeringsförslaget och de 23 reservationer som fogats till lagutskottets betänkande är bevis härpå. Inför ställningstagande till en lagreglering av inseminationsverksamheten och inseminationsbarnens rättsliga status måste man allra först fråga sig om systemet med givarinsemination — alltså användande av sperma från annan man än maken eller sambon — skall få förekomma i vårt land. Faktum är att det f.n. föds minst 240 barn per år i Sverige som tillkommit genom givarinsemination och att detta är en verksamhet som det knappast går att sätta stopp för, även om det finns de som så önskar. Vi vet att barnlöshet kan upplevas som mycket pressande för många par som önskar barn. Att dessa par genom givarinsemination får hjälp att försöka få barn måste ses som helt acceptabelt ur samhällets synpunkt. Sedan vi accepterat detta är det följdriktigt att verksamheten lagregleras, framför allt för att skydda dessa barns ställning. Det var därför positivt att inseminationsutredningen tillsattes 1981 för att utreda frågan om artificiell insemination och att denna utredning framlade ett förslag till lagreglering. Det var likaså positivt att regeringen lade fram förslag grundat på utredningsförslaget trots delade meningar bland remissinstanserna. Nu har både lagutskottet och socialutskottet behandlat propositionen och de många väckta motionerna, och jag vill uttala min tillfredsställelse över att en någorlunda bred majoritet i båda utskotten stöder huvudlinjerna i lagförslaget och att det finns en klar majoritet i lagutskottet för bifall till förslagen i alla delar — med undantag av några detaljer, där vi föreslår förtydliganden och förbättringar i lagtexten. Samhället har en skyldighet att garantera att inseminationsbarnens rättsliga ställning inte blir svagare än andra barns. Det är därför värdefullt att föräldrabalken nu föreslås kompletterad, så att barn som tillkommit genom artificiell insemination, som rättslig och juridisk far får mammans make eller sambo om denne lämnat sitt samtycke till inseminationen. Vi undviker härigenom att inseminationsbarn i framtiden skall bli formellt faderlösa. I reservation nr 1 motsätter man sig tyvärr även detta lagförslag, som är avsett att skydda dessa barn. Att barn som tillkommit genom insemination kan bli formellt faderlösa visar det s.k. Haparandafallet, där ett sådant barn efter en skilsmässa förklarats faderlöst. Bland kritikerna talas det nu om att de par som försöker få barn genom givarinsemination har så stabila förhållanden, men Haparandafallet är ett exempel på att även sådana förhållanden kan leda till skilsmässa. I reservation 2 krävs det att mannens samtycke skall vara skriftligt, men eftersom barnens rätt att få en far gäller oberoende av om inseminationen skett enligt den inseminationslag som vi förhoppningsvis kommer att anta, eller inte, vore det ur barnets synpunkt fel att låta ett sådant formellt krav kunna medföra att barnet kan bli utan rättslig far. En särskild lag om inseminationsverksamheten föreslås. Anser man att givarinseminationsverksamheten skall vara tillåten — och det gör de flesta — bör det vara ganska naturligt att denna verksamhet lagregleras. Kritiken kan sägas komma från två håll. Kritiken från det ena hållet framkommer i reservation 1 av Allan Ekström. Denna reservation innebär ett avslagsyrkande av lagförslaget och ett förordande av närmast ett förbud mot givarinsemination i vårt land — en verksamhet som förekommit under många årtionden. Kritiken från det andra hållet framkommer i reservation 3, där det yrkas avslag på lagförslaget utifrån synpunkten att denna verksamhet inte skall lagregleras, och man förordar att detta område skall vara mer fritt. Majoriteten i lagutskottet befinner sig i mittfältet när det gäller denna fråga i och med att kritiken kommer både från den sida som vill förbjuda och från den som vill lämna området mer fritt. De synpunkter som framförts i reservation 1 och i reservation 3 — båda reservationerna leder till avslag på lagförslaget — kan utskottsmajoriteten inte dela. Jag vill, herr talman, något kommentera de delar av förslaget till lag om inseminationsverksamhet om vilka oenighet har förelegat i lagutskottet. Den första frågan gäller vilka kvinnor som skall kunna få givarinsemination. I lagförslaget begränsas det till gifta eller till i övrigt under äktenskapsliknande former med en man samboende kvinnor. Bakgrunden till detta krav är att varje barn både har rätt till och för sin utveckling behöver både en mor och en far. Vpk-kravet i reservation 5 om att även ensamstående kvinnor skall ha denna rättighet måste därför avvisas. Vi ser rätten till givarinsemination som en hjälp för de barnlösa par som misslyckas med att få barn och inte som en metod för ensamstående kvinnor att få barn. Jag är glad över att man i lagutskottet har sagt ett klart nej till vpk-kravet. Enligt lagförslaget skall givarinsemination endast få utföras vid allmänt sjukhus och av läkare med specialistkompetens i gynekologi. Läkaren skall också pröva om det med hänsyn till makarnas eller de samboendes medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att insemination äger rum. Läkaren skall också välja spermagivare. Med hänsyn till verksamhetens art och läkarens roll bör verksamheten endast få ske vid allmänna sjukhus. För detta talar även den sekretess som skall omge verksamheten och att journalerna föreslås bli bevarade i minst 70 år. Även om man kan vara positiv till valfrihet mellan offentlig och privat vård i övrigt finns det inte tillräckliga skäl för att den begränsade och speciella verksamhet det här gäller skall ske utanför de allmänna sjukhusen. Därför avvisar vi kraven i reservationerna 7, 8 och 9. Likaså avvisar vi kraven i reservation 10 på att socialnämnden — och inte läkaren — skall bedöma om det är lämpligt att insemination får utföras. Herr talman! Barnets rätt att få veta sitt ursprung är den del av utredningsförslaget och regeringsförslaget som tilldragit sig den största uppmärksamheten. Det visas bl.a. av att detta förslag avvisas eller kritiseras i sju motioner från företrädare för fyra olika partier. Men här liksom i andra sammanhang inom familjelagstiftningen måste utgångspunkten vara barnets bästa. Alla människor har rätt att kunna få kännedom om sitt ursprung. Alla måste ha en chans att kunna söka sina rötter. Det är mot den bakgrunden man har all anledning att stödja förslaget att barnet skall — om det så önskar — kunna få veta vem som är den biologiske fadern. En första förutsättning för att barnet skall få veta vem som är den biologiske fadern är att det får veta att det tillkommit genom ar''ficiell insemination. Och en förutsättning härför är att föräldrarna berättar det för barnet så snart barnet uppnått en lämplig mognad. I debatten har tidigare framhållits vikten av att barnet får veta det på ett tidigt stadium. Men man kan knappast lagstifta om att föräldrarna skall ha denna skyldighet. Därför anges det endast i motiveringarna till lagen att föräldrarna bör berätta om det verkliga förhållandet för barnet. När det gäller adoptivföräldrar anses det numera självklart att föräldrarna inte skall försöka undanhålla barnet sanningen om dess bakgrund. Men inte heller härvidlag finns det någon lagregel om föräldrarnas skyldighet. Ingen kan alltså tvinga föräldrarna till inseminationsbarn till denna öppenhet. Det är i stället fråga om upplysning om vikten både för barn och för föräldrar att så snart det är lämpligt tala om för barnet hur det tillkommit. I vårt betänkande har vi framhållit det angelägna i att frågan om denna information till barnet diskuteras med föräldrarna när läkaren diskuterar inseminationsfrågan med dem. Kritikerna synes anse att det är bäst för barnet att aldrig få veta hur det tillkommit. Jag kan inte dela den uppfattningen. Sanningen skall inte undanhållas. Förr eller senare kan det verkliga förhållandet yppas, kanske vid en konflikt mellan föräldrarna eller genom ett förfluget ord från en nära släkting som känner till förhållandet. Barnet kan också av skilda skäl börja fundera över sitt ursprung. Som vi skriver i utskottsbetänkandet har barn som i sådana fall inte mötts av sanningsenliga svar ofta förmåga att känna detta, vilket kan leda till att tvivlen växer sig starkare och relationen till föräldrarna försämras.

Det bör betonas att barnet inte får några som helst rättigheter gentemot den biologiske fadern, utan endast rätt att få veta vem han är. Därför är kritikernas synpunkter förvånande. Ingen kan i förväg bedöma hur stor andel av de aktuella barnen som kommer att utnyttja sin rättighet. Men det viktigaste är inte hur många som utnyttjar rätten utan att rätten finns att få veta vem den biologiske fadern är. Med det ökade intresset för att söka sina rötter kan det komma att bli åtskilliga av dessa barn som utnyttjar möjligheten. Tyvärr har som jag nämnt flera motioner väckts om avslag på denna del av lagen, och dessa krav följs upp bl.a. i reservation 14, vars synpunkter och krav vi inte kan ställa oss bakom. Genomgående för kritikerna är att de ser denna fråga inte utifrån inseminationsbarnets synpunkt utan främst ur påstådd föräldrasynpunkt och ur givarens synpunkt. Men här, liksom i övrigt i denna lagstiftning, måste vi, som jag tidigare nämnt, se till vad som är bäst för barnet. Enligt vår uppfattning vore det helt otillfredsställande — ja, oförsvarligt — att samhället skulle sanktionera och medverka till att barn kommer till genom en metod som inte skulle ge dessa barn ens en teoretisk möjlighet att någonsin få veta vem som är deras biologiske far. Om riksdagen i dag godkänner lagförslaget kan de barn som tillkommer genom artificiell insemination efter lagens ikraftträdande när de blir i 18-årsåldern få veta sitt ursprung. Men om mot förmodan någon av reservationerna 1, 3 eller 14 skulle bifallas av kammaren får dessa barn inte denna rätt. Jag undrar vad vi, om vi då lever, skall svara dessa barn när de liksom andra barn vill få veta vem som är deras far. Vi måste då ge dem svaret att riksdagen 1984 bestämde att uppgifter om spermagivare inte skall bevaras och att barnen följaktligen inte har någon som helst möjlighet att spåra sin biologiske far. Herr talman! Jag vill uppmana reservanter och övriga kammarledamöter som funderar på att stödja dessa reservationer att noga tänka över situationen, ta sitt ansvar för dessa barns rättigheter och alltså stödja lagutskottets majoritetsförslag. Vi stöder lagförslaget för att vi ser mycket positivt på det. — Inseminationsbarnen tillförsäkras en rättslig ställning. — Inseminationsverksamheten blir lagreglerad. —- Verksamheten begränsas dels till de allmänna sjukhusen, dels till att endast gälla fasta parförhållanden mellan män och kvinnor. — Barnet får möjlighet att veta sitt ursprung. Öppenhet och ärlighet mellan föräldrar och barn måste prägla förhållandet även i familjer med barn tillkomna genom artificiell insemination. Samhället kan inte, som reservanterna tyvärr eftersträvar, uppmuntra till ett undanhållande av sanningen. Samhället skall inte förorda att man försöker leva med en livslögn vad gäller barnens ursprung. Herr talman! Det är en grundläggande mänsklig rättighet att kunna få veta vilka som är ens biologiska föräldrar. Det är på grund av detta och för att lagförslagen även i övrigt präglas av hänsyn till barnens bästa som jag ber att få yrka bifall till lagutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag skall hålla mig till frågan om insemination. Det har ju talats om mycket annat här i kammaren, men jag tycker att detta är en tillräckligt svår fråga. Att få barn, att få se sina barn växa upp, att leva tillsammans med dem, att lära dem det roliga, det nyttiga, det spännande i livet, det är för många — kanske för de flesta människor — livets mening. När vi i dag skall fatta beslut om en helt ny lag — en inseminationslag — så kan detta innebära att vi hindrar människor att bilda familj. Visserligen är det kanske ganska få människor som berörs — men spelar egentligen antalet någon roll? För en del barnlösa par, där barnlösheten berott på mannens sterilitet, har givarinsemination varit en god utväg. Inseminationer har skett vid ett antal kvinnokliniker sedan 1950-talet, utan lagreglering. ”Samhället” — staten — ansågs inte ha något med inseminationsbesluten att göra. Patienter och läkare talade ut före inseminationen. De visste vad beslutet innebar. De hade tänkt igenom det noga. De hade gjort sina etiska värderingar. När väl barnets fötts fick föräldrarna, liksom alla andra föräldrar, handla efter eget omdöme. Professor Per Bergman, först i Malmö och sedan i Göteborg, har varit den svenske pionjären på detta område. Han har sysslat med inseminationer under 25-30 år, och han har yttrat att inte några av de föräldrar han har kommit i kontakt med och hjälpt har tänkt berätta om inseminationen för barnet. Är det rätt eller fel? Absoluta svar finns inte. Men ett är säkert; de direkt berörda kan lättast finna det handlingsmönster som bäst passar dem och det barn de älskar. I propositionen anges för det första — dock, det vill jag betona, med mycket stor försiktighet, och det finns inte med i lagen — att barn bör upplysas om att det tillkommit genom insemination. Det står på s. 15 i tredje och fjärde styckena. För det andra anges att givaren inte skall vara anonym, och att barnet, när det nått tillräckligt mognad skall få uppgifter om spermagivaren. För det tredje skall läkaren — som samhällets, statens representant — bedöma om de blivande föräldrarna är, med beaktande av deras medicinska, psykologiska och sociala förhållanden, lämpliga för insemination. Mycket har talats om barnets bästa. Hur mycket vet vi egentligen om detta bästa? Vi har mycket vaga kunskaper. Detta står klart för alla som läst utredningen Barn och insemination, dvs. den utredning som legat till grund för lagförslaget. I utredningen utgår man från förhållanden som gäller adoptivbarn. Det finns här en likhet: dessa barn är mycket efterlängtade. Olikheterna är emellertid betydande. I det ena fallet föder kvinnan själv barnet. Mannen är med under graviditet och förlossning. Detta par blir barnets riktiga föräldrar. Är verkligen det här med blodsband någonting väsentligt i dagens Sverige? Hör någonting sådant hemma i vår upplysta tid? Kanske. Eller är det så att vi kanske inte är särskilt upplysta? I dagens debatt har man talat mycket om behovet av att ”söka sina rötter”. Vidare har här talats om att föräldrarna inte skall ”leva på en livslögn”. Vad är rätt och vad är fel? Samma parter som i dag hävdar rätten för människor att få veta var de har sina rötter brukar i andra sammanhang hävda att arvet är en ganska oviktig faktor i fråga om barns utveckling. Utredningen hänvisar till viss forskning vad gäller adoptionsförhållanden. På s. 111 i utredningens betänkande hänvisas till en skotsk undersökning av Mc Winner. Vad kom då denne fram till? Jo, har barnet anpassat sig bra, klaras också vetskapen om adoptionen bra. Kort sagt: barnet är ganska ointresserat av det hela — man har de föräldrar man har. Adoptionsföräldrarna uppfattas även av barn som anpassat sig relativt dåligt som de verkliga föräldrarna. Utredningen konstaterar att endast 5 av 58 barn försökt spåra sin moder. I samtliga dessa fall hade adoptionen utvecklats mycket dåligt. Om inseminationsbarn finns det inga undersökningar. På s. 114 i utredningens betänkande citeras vissa uttalanden om inseminationsbarns behov av kunskaper på detta område. Mc Winner och Brandon, båda från Storbritannien, står för dessa uttalanden. Men deras uttalanden bygger på svaga och, skulle jag vilja säga, klart subjektiva fakta. Bl. a. sägs där: ”Det finns stor risk att inseminationsbarn vid ett familjegräl få reda på sanningen.” Vidare kan man läsa: ”Det är skadligt för föräldrarna att leva på en livslögn.” Det är att märka att den brittiska Warnock-kommittén kommit fram till helt andra ståndpunkter än dem vi intagit och utredningen kommit fram till. Warnock-kommittén hade en mycket bredare sammansättning än den svenska utredningen. Jag skulle vilja påstå att kommittén både vetenskapligt och humanistiskt hade en bredare sammansättning. Precis som vi förespråkar förändringar i föräldrabalken, förespråkar den brittiska kommittén motsvarande förändringar i den egna lagstiftningen. Man framhåller att givarens anonymitet skall värnas. Men man kommer inte med något förslag över huvud taget till en inseminationslag. Vi vet att 7-13 96 av alla barn i Sverige växer upp med en far som inte är deras biologiske far, på grund av att modern har haft sexuell förbindelse med en annan man. Detta berör årligen ca 9 000 barn — att jämföras med ca 230 barn som kommit till genom givarinsemination. Men vad händer nu om vi inför en lag om insemination? Jag tänker då särskilt på innehållet i slutet 3 § och i hela 4 §. Jo, antalet givarinseminationer kommer att minska drastiskt. Man räknar med — det är en optimistisk bedömning — att drygt tre fjärdedelar av all verksamhet med insemination i Sverige kommer att upphöra. Vi vet också att av de 60 inseminationer som kan tänkas bli genomförda, kommer endast knappt hälften att avslöjas för barnet. Det framgår av de siffror över adoptionsförhållanden som finns. Av de 30 barn som fått vetskap om att de är inseminationsbarn kommer kanske, drygt räknat, 5 barn att leta ”efter sina rötter” — enligt statistiken över adoptionsförhållanden. För att hjälpa 5 barn åstadkommer vi således en lag som kan få utomordentligt allvarliga verkningar för enskilda människor och för framtiden. På vilket sätt? Jo, staten skall avgöra om ett par är lämpligt som föräldrar. Staten får rätt att kontrollera människors allra intimaste förhållanden. Att märka är att den föreslagna lagstiftningen med allra största sannolikhet strider mot Europakonventionens 8 och, framförallt, 12 artikel som handlar om människors rätt att fritt få bilda familj. Detta är Warnock-kommitténs uppfattning. Även framstående svenska jurister har samma uppfattning. Lagutskottet har inte kommenterat dessa synpunkter i sitt yttrande. Vidare har det sagts att eftersom inseminationer sker på sjukhus drivna av det offentliga har samhället rätt att bestämma. Denna typ av synpunkter bådar illa för framtiden. I dag gäller det inseminationer — i morgon kan det gälla operationer. Läkaren skall — det är min absoluta övertygelse — inte vara myndighetsutövare. Läkaren skall vara patientens förtroendeman. Detta gäller i alla civiliserade samhällen. Till detta kommer att den nu föreslagna lagstiftningen inte finns i andra länder och inte kommer att införas där heller. De som kan kommer att resa till utlandet och klara av det som de inte kan göra i Sverige. Ett fall, det s.k. Haparandafallet, har varit den utlösande orsaken till utredningen och lagstiftningen om insemination. Det är riktigt att föräldra balken behöver ge förstärkt skydd för den sociala fadern och barnet. Detta sker genom propositionen. I två hänseenden bör dock reglerna ändras. Enligt 6§ krävs samtycke vid insemination. Vi anser att det skall stadgas om skriftligt samtycke. Då undgår man besvärande bevisprövningsproblem. Nu hänger detta ihop med vårt yrkande om avslag på förslaget till lag om insemination. Vi får inte de problem som utskottet har skrivit om med många utlandsinsemineringar och liknande. Vi har också angett andra regler för ikraftträdandet av lagen. Vi avvisar en retroaktiv lagstiftning, vilket blir fallet även om man har tagit hänsyn till lagrådets synpunkter i detta ärende. Till slut yrkar jag bifall till de reservationer som Per-Olof Strindberg redan har yrkat bifall till.

Herr talman! Jag vill kommentera det som Margit Gennser tog upp om att mellan 7 och 13 26 av barnen inte har vetskap om sin biologiske fader — att kvinnorna döljer det förhållandet. Jag tycker inte att detta är ett argument för att samhället skall medverka till fler lögner. Tvärtom bör lagstiftningen bygga på sanningen — det har ju också framkommit av vad många sagt. Sedan skulle jag vilja fråga Margit Gennser om hon anser att vi skall se barnlöshet som en sjukdom. I ett samhälle där mycket handlar om individualism och konsumism kan man nu ganska lättfärdigt också köpa sig barn. Det lär kosta 20 000 kr. att köpa sig en insemination på Sofiahemmet med 30-procentig garanti för att bli med barn. Man kan alltså köpa sig ett eget barn. Samtidigt — här vill jag vidga diskussionen litet — finns det miljoner barn som behöver tas om hand, miljontals föräldralösa barn som ropar efter föräldrar. Jag tycker att vi borde underlätta möjligheterna för de barnen att få föräldrar, underlätta förhållandena vid adoption. En adoption kostar i dag för enskilda föräldrar 30 000-35 000 kr. Jag tycker att riksdagen borde ta ett ansvar för att underlätta adoption. Det vore bättre att ta hand om de barn som redan finns än att i stället genom konstgjorda befruktningsmetoder tillfredsställa vuxna människors behov av ett eget barn. Det finns andra dimensioner i den här frågan som är viktiga att ta upp i denna diskussion.
Herr talman! Inga Lantz hade egentligen inte behövt ställa den fråga som redan är besvarad i min motion. Där nämns just det argument som Inga Lantz tog upp, nämligen att miljontals människor svälter, och det står: ”Mot de nu angivna synpunkterna kan följande hävdas: Ställningstagande gällande enskildas rätt kan och bör aldrig diskuteras mot bakgrund av världens ekonomiska situation i stort. En sådan diskussion kommer att brista irationell klarhet, därför att frågeställningarna avser vitt skilda förstoringsnivåer och därför måste behandlas var för sig.” Det är alltså mitt svar på frågan. Det är sannolikt också svar på frågan om sjukdom och fertilitetshjälp. För att spara tid kan jag hänvisa till tredje stycket på s. 36 i motionshäftet. En annan fråga gällde livslögn. Samhället, ett kollektiv, kan aldrig avgöra om en människa bär på en livslögn, utan det måste varje individ avgöra genom introspektion. Jag kan alltså inte svara för andra människor. Jag tror att enskilda ofta med god vilja kan avgöra detta själva mycket bättre.

Herr talman! Tidigare talare i denna debatt har utförligt analyserat de mycket betydelsefulla och komplicerade frågor som vi nu behandlar, och för att förhindra upprepning skall jag mycket kraftigt skära ned mitt inlägg. Jag vill emellertid inledningsvis klart säga att jag helt instämmer i de motiveringar som justitieministern och Elvy Nilsson i sina anföranden har givit för behovet av lagstiftning nu på detta område. Det är vidare min uppfattning att den nu aktuella propositionen är första steget i en kommande mycket aktiv lagstiftningsperiod, när de svåra frågorna som rör befruktning utanför kroppen, fosterdiagnostik och hela det gentekniska området skall behandlas. Såväl regeringen som riksdagen och dess olika utskott måste under de närmaste åren ägna stort intresse åt nämnda frågor. Det gäller nämligen, som Inga Lantz sammanfattningsvis försökte säga i sitt inlägg, vilket samhälle vi skall ha i framtiden, vilket samhälle vi är beredda att arbeta för. När man nu, med utgångspunkt i lagutskottets betänkande och den hittillsvarande debatten, bedömer situationen vågar jag påstå att riksdagen troligen med stor majoritet i dag kommer att bifalla lagutskottets förslag. Detta faktum har en mycket stor betydelse för behandlingen av de kommande frågorna, som jag nyss nämnde. Vidare har det en stor betydelse för det nordiska samarbetet i dessa viktiga frågor. Det har redan inom Nordiska rådet väckts medlemsförslag, där det krävs att de nordiska länderna skall intensifiera sitt arbete på dessa områden för att uppnå en så likvärdig lagstiftning som möjligt. Trots alla olika uppfattningar som har kommit till uttryck i motioner och reservationer har ändå denna debatt hittills präglats dels av en mycket stor förståelse för de andras uppfattningar, dels av en ärlig strävan att komma fram till bästa tänkbara beslut. Man kan konstatera att det inom den socialdemokratiska gruppen råder enighet om förslaget i dess helhet med undantag av en punkt, nämligen 4 § om givarens anonymitet. Centerpartigruppen har i viss mån olika uppfattningar. Majoriteten av centerpartisterna i lagutskottet stödjer propositionens förslag. Andra ledamöter i centerpartigruppen vill i dag ha ett mycket begränsat lagförslag när det gäller insemination — man vill endast acceptera makeinsemination, och man vill utesluta lagreglering vid givarinsemination och lämna hela det området oreglerat i framtiden. Det är en uppfattning som vi i lagutskottet inte kan dela. Riksdagens folkpartigrupp stödjer propositionen i allt väsentligt. Med ett par undantag stöds den även av företrädarna för vpk-gruppen. Flera personer i vpk-gruppen vill att insemination även skall tillåtas för ensamstående kvinnor och att socialnämnden skall medverka vid psyko-sociala utredningar. Vi kan konstatera att den moderata riksdagsgruppen är mest splittrad i denna fråga. Allan Ekström har utförligt redogjort för sin uppfattning, och han yrkar avslag på propositionen i dess helhet, såväl när det gäller förändringarna i föräldrabalken som när det gäller den särskilda lagen om insemination. Den andra huvudlinjen inom moderaterna, vilken företräds av Per-Olof Strindberg, Margit Gennser och Sten Andersson i Malmö, accepterar i princip en ändring av föräldrabalken, men man vill göra den på ett något annorlunda sätt än vad propositionen föreslår. Dessa personer yrkar avslag på förslaget om insemination med en rad motiveringar, och de hänvisar bl.a. till den 12:e artikeln i Europakonventionen, m.m. Det finns en tredje linje bland moderaterna. Den är företrädd av moderaternas två läkare i riksdagsgruppen, Anita Bråkenhielm och Gunnar Biörck i Värmdö. Deras motion överensstämmer med majoritetens uppfattning i lagutskottet. Det är med stor tillfredsställelse jag läser deras motion, och det är befriande att konstatera att två läkare har stått emot alla' påtryckningar och verkligen står för sin egen uppfattning. Här är det läkarnas erfarenhet, läkarnas sociala ansvar som talar. De har också barnets bästa som utgångspunkt.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
Herr talman! Jag skall inte gå in i sakdebatten. Jag reagerade mot ett uttryck som Lennart Andersson använde, nämligen att vissa representanter av den moderata gruppen hade ”stått emot alla påtryckningar”. Jag vill understryka att det mig veterligt inte har förekommit några påtryckningar inom den moderata gruppen. Var och en tar ställning efter sitt eget omdöme.

Herr talman! Den fråga som vi har att ta ställning till i dag har tidigare behandlats av en utredning. Den direkta anledningen till utredningen var att man i något fall hade konstaterat att ett barn som tillkommit genom insemination saknade en rättslig far. En sådan situation är naturligtvis inte godtagbar. Det är därför enligt min och de flestas uppfattning helt riktigt att införa de nya bestämmelser i föräldrabalken som nu föreslås. Däremot finns det andra delar av lagförslaget som inte ter sig lika självklara. Jag befarar att effekten i en del fall blir den rakt motsatta mot vad som avsetts. Som flera har sagt är det utomordentligt svåra frågor som här aktualiseras. Det är frågor som rör människors allra innersta privatliv och som vi därför måste behandla med stor varsamhet. Det finns inte några samlade erfarenheter på området. Det handlar till stor del om helt nya frågeställningar för oss beslutsfattare. Den osäkerhet som utredningen känt är uppenbar. Man har där valt att utgå från att det går att dra en parallell mellan adoption och insemination. Man säger där att föräldrar till ett barn som avlats genom givarinsemination befinner sig i ungefär samma situation som adoptivföräldrar. Om man har den uppfattningen som utgångspunkt för sitt resonemang, måste det vara svårt att hamna rätt. En adoption sker så gott som alltid helt öppet för omgivningen, medan givarinsemination är en metod man väljer därför att man vill hålla det hela inom familjen och vill ha ett barn på ett sätt som så mycket som möjligt liknar det naturliga. Den fullständiga sekretessen, skyddet mot insyn, är själva förutsättningen för verksamheten. Nu har regeringen bestämt sig för att vi måste ha en lag som i varje fall ger ett intryck av att samhället skaffar sig insyn i verksamheten. Genom lagen vill man också ge inseminationsbarnen möjlighet att få uppgifter om sitt biologiska ursprung. Jag har förståelse för dessa ambitioner, men jag anser alltså inte att man lyckats särskilt bra med sina föresatser. Det behövs inte mycket fantasi för att föreställa sig en situation som ger upphov till givarinsemination. Det är ett par som hoppats på och längtat efter att få ett barn tillsammans men som upplevt besvikelsen över att inte kunna få det på det naturliga sättet. De kommer fram till att insemination är den metod som passar dem bäst. Man kan nog utgå från att detta sker efter ett moget övervägande. Mannen blir genom sitt medgivande till inseminationen barnets rättslige far. Det bör finnas goda förutsättningar för att det här barnet skall få växa upp i ett tryggt familjeförhållande. Med en lag som anger att spermagivarens identitet skall kunna röjas förändras förutsättningarna på ett negativt sätt. Nog måste den man som är barnets far rättsligt, socialt och känslomässigt känna sin situation hotad av tanken på att en för familjen helt fftämmande person kan komma in i bilden efter en tid. Nog måste det finnas risk för att hans fadersroll påverkas av detta. Barnet, som under hela sin uppväxttid känt en far, skall plötsligt vid låt oss säga 18 års ålder få reda på att en helt annan person är den ”riktige” fadern. En del klarar det säkert, men jag är rädd för att vetskapen för många kan vara mer grym än human. Även om man nu bestämmer sig för att det alltid är bäst för barnet att få veta sitt biologiska ursprung, garanterar inte lagförslaget på något sätt att det blir så. Samhället tar alltså inte det ansvar som flera talare anser helt nödvändigt. Ingen myndighet åläggs att berätta för barnet att det är ett inseminationsbarn, och dess bättre kan man inte heller begära att föräldrarna skall göra det. En ännu större lucka i lagen i detta avseende blir det i de fall där barnet kommit till genom att det använts importerad fryst sperma. Hur skall det barnet få reda på sitt ursprung? Andra länder har ju, som påpekas i propositionen, inte några lagbestämmelser på detta område. Att införa en lag som är så ofullständig borde inte vara godtagbart ur lagteknisk synpunkt. För egen del anser jag att mänskliga och sociala skäl talar för att spermagivarens anonymitetsskydd bevaras i sin helhet. Herr talman! Jag är dessutom ganska övertygad om att den föreslagna lagen, om den genomförs i sin helhet, kommer att leda till att samhället får ännu mindre kontroll över verksamheten än vad som är fallet i dag. Intresset för att anlita svensk sjukvård för insemination kommer att minska radikalt. Det finns alltså en påtaglig risk för att stora delar av verksamheten kommer att flyttas utanför vårt lands gränser. Med stöd av vad jag här har anfört yrkar jag bifall till reservationerna 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 20 och 21, och i övrigt till lagutskottets hemställan.

Herr talman! Nej, Rosa Östh, utredningen har inte varit osäker på de här punkterna, det kan jag lova. Eftersom jag själv har följt — och sitter i — utredningen vet jag detta. Rosa Östh säger att det är litet skillnad mellan adoptioner och inseminationer. Ja, självfallet. Tidigare försökte man också hemlighålla adoptionerna inom familjen. Det finns fortfarande människor som i 70-årsåldern gör allt vad de kan för att söka sitt biologiska ursprung. Men det var inte det jag tänkte tala om. Jag vill säga, herr talman, att det är med en känsla av stor tillfredsställelse som jag konstaterar att vi i dag kommer att fatta ett beslut som innebär att inga fler barn som kommer till genom insemination skall kunna dömas som faderlösa. Samtidigt vill jag peka på det förhållandet att efter detta beslut ingen kvinna i en skilsmässosituation kan hävda ensamrätt till barnet. Det är någonting som helt har kommit bort i den diskussion som förevarit i det här ärendet. Betänkandet innehåller rätt många reservationer på olika avsnitt, och det är i och för sig inte förvånande; jag har stor förståelse för att så är fallet. Även i socialutskottets remissyttrande till lagutskottet var meningarna delade — från att helt avstyrka propositionens förslag att genom en lagreglering tillåta inseminationer till att förorda att vi skall fortsätta med att ha ett oreglerat tillstånd. Men en majoritet inom socialutskottet har ställt sig bakom propositionens förslag, och det är med tillfredsställelse som vi kan konstatera att lagutskottet, som realbehandlat propositionen, har gjort detsamma. Även om stor förståelse bör finnas när det gäller de ofrivilligt barnlösas längtan efter barn, måste det ofödda barnets rätt vara det primära. Ett barn får aldrig vara ett medel när man t.ex. vill försöka rädda ett äktenskap eller ett samboförhållande. Majoriteten i både socialutskottet och lagutskottet anser att det är helt orimligt med en lagstiftning i vårt land som skulle göra det omöjligt för ett barn som kommit till vuxen ålder att forska efter sitt biologiska ursprung på faderns sida — om vederbörande av olika skäl finner det angeläget. I alla andra sammanhang verkar våra lagar inom familjerättens område för öppenhet och ärlighet. Och jag skulle, herr talman, vilja säga att de föräldrar som får barn genom insemination bör på ett mycket tidigt stadium på ett naturligt sätt berätta för barnet hur efterlängtat det var och att det fanns vissa skäl som gjorde det omöjligt att få barnet på så att säga naturligt sätt. Men längtan efter barnet gjorde ändå att man försökte få en insemination, och den har lyckats.

Det finns ingenting som kan göra ett barn så illa som att man ljuger för det. Jag har arbetat med sociala frågor i så många år att jag tror mig kunna påstå att det är så. Vi är säkert alla besjälade av en önskan att de par som får barn genom insemination skall ha den mognaden att de kan tala om för dem hur det ligger till. Då kanske behovet hos dessa barn att forska i sitt ursprung inte kommer att kännas så angeläget. Men om det så skulle komma att gälla ett enda barn skall denna möjlighet att forska efter sitt ursprung finnas. I dagens debatt har somliga talare mer eller mindre uttryckt saken så att det kommer ett brev på posten som talar om för barnet att det har tillkommit genom insemination. Det är ju inte det frågan gäller. Vad den gäller är att vi inte skall förstöra möjligheterna till efterforskning, vilket har skett under den tid då den här frågan inte varit reglerad i lag. Herr talman! Låt oss visa att Sverige även på detta område, som rymmer så många etiska och sociala frågor, är ett föregångsland. Med det yrkar jag bifall till lagutskottets betänkande på alla punkter.
Herr talman! Lilly Bergander och jag har båda arbetat med sociala frågor i många år och ändå kommit fram till olika uppfattningar i delar av det föreliggande förslaget. Det oroar snarare än lugnar mig att Lilly Bergander inte har varit osäker under detta arbete. Jag tror att nästan alla andra talare har deklarerat sin tvekan och ödmjukhet inför dessa stora och svåra frågor. Vad som har avgjort mitt ställningstagande är övertygelsen att barnens möjlighet att få växa upp i en harmonisk familjemiljö är det mest avgörande för deras utveckling. Jag tror nämligen att de bästa förutsättningarna för en trygg familj uppfylls genom nuvarande förhållanden, inte genom att man slår in en sprängkil i familjen, som lagförslaget om att slopa spermagivarens identitetsskydd innebär. Något behov av en sådan lag har inte heller påkallats vare sig i Sverige eller i något annat europeiskt land. Jag anser alltså att de starkaste skälen sett ur barnets synpunkt talar för att nuvarande förhållanden bibehålls.
Herr talman! Till skillnad från Rosa Östh har jag i över ett år arbetat med dessa frågor i utredningen. Där har vi haft tillgång till många människors kunskaper av olika dignitet. Vi har också getts tillfälle att verkligen tränga ini frågorna på ett riktigt sätt. Utredningen består faktiskt av både läkare, psykologer, gynekologer och inte minst etiker. Självklart har också mitt 30-åriga engagemang på det sociala området spelat stor roll för mitt ställningstagande. Jag ser hur mönstren går igen. Jag är helt på det klara med att det framlagda lagförslaget är väldigt nödvändigt. Att påstå att det inte skulle föreligga något behov av det är märkligt. Inte enbart Haparandafallet finns i bakgrunden. Vi har minst fyra fem sådana fall, fastän det inte har blivit samma öppenhet omkring dem. Det finns också många andra saker att diskutera. Men jag har inte tänkt att gå in på sådana detaljer här i dag. Få saker har emellertid gjort mig så glad som när jag förstod att vi i detta läge kommer att få en majoritet i riksdagen för hela propositionen. Därmed är inte sagt att jag inte har förståelse för och accepterar att andra människor kan komma fram till ett annat ställningstagande. Men jag förbehåller mig rätten att kräva respekt för min absoluta övertygelse i denna fråga.
Herr talman! Jag respekterar till fullo Lilly Berganders stora kunskaper och även hennes ställningstagande. Det är inte detta det handlar om. Jag vill påminna Lilly Bergander om att vi inte har gjort någon erinran mot förslaget om ändring i föräldrabalken. Jag ställde emellertid en fråga till Lilly Bergander i mitt anförande som jag inte har fått svar på och som bevisar att lagförslaget inte på något sätt är fullständigt: Hur vill man ge det barn rätt som har avlats genom sperma som importerats? Den frågan skulle jag gärna vilja ha ett svar på från Lilly Bergander, om det finns ett svar att ge.

Herr talman! Det har väckts tre socialdemokratiska motioner med anledning av regeringens förslag till lagstiftning om inseminationsverksamheten. Det är relativt ovanligt, men det visar att det är viktiga frågor som tas upp i regeringens lagförslag. Jag kommer upp i denna debatt såsom förste socialdemokratisk motionär som har haft invändningar på en bestämd punkt i regeringsförslaget. Jag hälsar med tillfredsställelse förslaget att i lag reglera det ovillkorliga föräldraansvar som skall gälla för föräldrar som skaffar sig barn genom insemination. Det är en angelägen och viktig korrigering som kommer att göras i och med beslutet i dag. Om denna del av lagstiftningen är enigheten stor. Det kan man däremot inte säga om regeringens förslag att anonymitetsskyddet för spermadonatorer skall slopas. Det är något som den svenska regeringen internationellt sett är ensam om att föreslå och som dessutom har kritiserats häftigt. Det är ingen överdrift att säga att förslaget om att slopa anonymitetsskyddet har väckt mycket starka negativa känslor hos de närmast berörda. Läkarna befarar en dramatisk nedgång i antalet spermagivare, vilket starkt kommer att försvåra verksamheten. De spermadonatorer som ställer upp riskerar att 20 år senare konfronteras med okända barn, som de inte kan ha någon personlig känsla för. Ofrivilligt barnlösa föräldrar som överväger insemination är förtvivlade, därför att regeringsförslaget enligt deras uppfattning klassar ned dem såsom fullvärdiga föräldrar och dessutom riskerar att bygga in helt omöjliga konflikter i förhållandet mellan barnet och dess föräldrar. Regeringsförslaget innebär därmed en kallsinnighet mot de sociala föräldrarnas situation och känslor. Propositionen har heller inte kunnat visa att ett upphävande av anonymitetsskyddet för spermadonatorer skulle vara till fördel för de berörda barnen. I själva verket riskerar det att bli alldeles tvärtom. Man vill tvinga de sociala föräldrarna att tala om för barnet, att det är ett inseminationsbarn, och att det har rätt att få reda vem spermagivaren är. Det är förvisso att spela ett högt spel med såväl föräldrarnas som barnens känslor endast för att kunna tillämpa en viss princip. Det borde ha varit uppenbart för justitieministern att det han vill lagstifta om tillhör en ofrivilligt barnlös familjs allra mest privata och känsliga angelägenheter, och det borde inte ha varit möjligt att klampa in i frågan så som här har skett. Tyvärr har det inte heller hjälpt att de i detta sammanhang tyngsta remissinstanserna har avrått. Det gäller exempelvis Sveriges Läkarförbund, Psykiatriska föreningen, Svensk Gynekologisk Förening samt socialstyrelsen. Jag skall här inte gå in i detalj på dessa remissyttranden, eftersom tidigare talare har varit inne på saken. Jag kan bara konstatera att Sveriges Läkarförbund anför en rad omständigheter som klara indikationer på hur känsliga dessa frågor enligt de sociala föräldrarnas uppfattning är. Läkarförbundet pekar dessutom på att ett slopande av anonymitetsskyddet för spermagivaren kan leda till att det blir betydligt färre kontrollerade givare, eller att det uppstår en illegal verksamhet på området. Läkarförbundet anser också att det är troligt att de par som har råd kommer att söka sig utomlands för att få denna behandling. Det är därför ingen tillfällighet att flera socialdemokratiska motioner går emot regeringsförslaget. Det är risk för att en klassklyfta öppnar sig mellan de barnlösa familjer som har råd och de familjer som inte har råd att åka utomlands för behandling för att därmed klara det anonymitetsskydd som de helt uppenbart vill ha. Familjerna med de låga inkomsterna har inte sådana möjligheter. När det gäller utlandet är det intressant att notera att inget annat land än Sverige är inne på tanken att slopa anonymitetsskyddet för spermadonatorer. Detta är alltså ett rent svenskt påhitt, som uppenbarligen inte ens kommer att följas av övriga nordiska länder. En engelsk regeringskommission som bl.a. sysslar med genteknik hade frågan uppe i sitt betänkande. Där avvisades tanken på att upphäva spermadonatorernas anonymitetsskydd. Vi talar ofta i lagstiftningsarbetet om nödvändigheten av någorlunda gemensamma internationella lagregler för att den nationella lagstiftningen skall fungera bra. Så har exempelvis den tilltänkta svenska lagstiftningen om att ta bort bly ur bensinen tidigare stoppats med hänvisning till att viktiga västeuropiska länder inte ännu var redo att slopa blyet härvidlag. Det är bara att konstatera att när det gäller lagstiftning som rör människor är det uppenbarligen inte lika viktigt med samordning och samarbete som när det gäller bilar. Justitieministern har ju bl.a. motiverat den linje, enligt vilken han kommit i motsatsställning till de sociala föräldrarna i anonymitetsskyddsfrågan, med att han vill främja en större öppenhet i frågor som gäller insemination och barn som tillkommit på detta sätt. Till det är bara att säga, att genom att föräldraopinionen är så starkt och entydigt emot ett slopande, så riskerar den föreslagna lagstiftningen faktiskt att motverka sig själv. Eftersom barnet har enligt lag tvingande rätt att få reda på namnet på spermadonatorn, kommer föräldrarna att bli ännu mera obenägna att över huvud taget nämna för barnet att det tillkommit genom insemination, för att inte riskera att spermagivaren på ett senare stadium kommer in i bilden. Ni tror att ni skapar en lag som leder till större öppenhet. Vad det kommer att bli är en lag som leder till större hemlighetsmakeri i den här frågan, dvs. frågan om hur barnet har tillkommit, jämfört med vad som nu är fallet. Det är också något som exempelvis engelsmännen klart har insett. Den engelska regeringskommission som jag tidigare hänvisade till, den s.k. Warner-kommissionen, har i sitt i juli i år avlämnande betänkande rekommenderat att föräldrarna inte skall hemlighålla för barnet att modern befruktats genom insemination. På den punkten är vi förvisso överens. Men kommissionen rekommenderar också att spermadonatorn samtidigt skall åtnjuta anonymitet. Några uppgifter om namnet på denne skall ej sparas eller lämnas ut. På det viset får man en öppenhet. Det blir naturligt och riktigt och utan större komplikationer för föräldrarna att tala om för barnet att det tillkom genom insemination. Föräldrarna behöver inte riskera att detta skall leda till stora problem i relationerna med barnet. Den grundläggande öppenheten kan föras fram. Jag menar att en svensk lagstiftning som gått på den linjen också hade reducerat spermadonationen till dess rätta proportioner, utan att riskera att därmed slå sönder andra viktiga värden. En sådan lagstiftning skulle ha tagit fasta på det sociala föräldraskapet, som vi hyllar i andra sammanhang, och det skulle ha avvisat ett förlegat blodsbandstänkande, vilket åtminstone jag trodde var något som inte skulle tas upp i lagstiftningen. Det är beklagligt att regeringen inte har haft samma uppfattning, utan har velat fullfölja tankegången om inseminationsbarnens ovillkorliga rätt att få reda på namnet på spermadonatorn. Det är beklagligt därför att man inte heller har kunnat redovisa någon forskning som klargör att barnen lider av sin okunnighet i denna fråga. I varje fall har regeringen inte kunnat redovisa att de problemen är större än de problem som kan uppkomma både för barnen och framför allt de sociala föräldrarna genom den här lagstadgade rätten för barnen att häva anonymitetsskyddet för spermadonatorn. Herr talman! Låt mig sluta med att konstatera att slopandet av anonymi tetsskyddet för spermadonatorn kommer vara till skada för den fortsatta inseminationsverksamheten. Slopandet kommer att åsamka eventuella blivande föräldrar till inseminationsbarn onödig ängslan och onödigt lidande, utan att man vinner något positivt för barnens del. Föräldrar till inseminationsbarn är tyvärr en liten grupp, men det borde inte hindra riksdagen att ta hänsyn till deras starka känslor när det gäller anonymitetsskyddet. Herr talman! Avslag på slopandet av anonymitetsskyddet yrkas i reservation 14 i betänkandet, som också hänvisar till de socialdemokratiska motioner som har väckts i frågan. Vi ställer oss bakom reservationens kläm, men vi är inte nöjda med motiveringen i reservationen. Jag hemställer därför att talmannen måtte ställa under proposition dels reservationens kläm, som jag yrkar bifall till, dels själva texten i reservationen. I stället för reservationens motivering yrkar jag att den i motion 16 redovisade motiveringen måtte godkännas.

Herr talman! Låt mig först säga att jag respekterar Lennart Petterssons argumentering i denna fråga, även om jag inte delar hans slutsatser. Jag vill bara på en punkt argumentera emot honom, och det är när han säger att lagen tvingar föräldrarna att tala om för barnet att det har tillkommit genom insemination. Denna lagstiftning tvingar inga föräldrar att berätta det rätta förhållandet för sina barn. Men det har sagts flera gånger härifrån talarstolen att riskerna är stora för att barnet genom ett förfluget ord kan få reda på det rätta förhållandet, och då är detta ett sämre alternativ, då skapar det otrygghet. Om barnen får reda på detta — om det så bara skulle vara ett enda barn — är det väl rimligt att de, när de har nått vuxen ålder, om de så önskar skall kunna få möjlighet att efterforska sitt biologiska ursprung? Med den föreslagna lagstiftningen åläggs dessutom läkaren att, med bistånd från kuratorer och psykologer, informera de blivande föräldrarna om inseminationen med särskild hänsyn till det blivande barnets situation. Man skall alltså inte, som man i dag utgår från, i huvudsak se barnlösheten som ett medicinskt problem. I hänsynen till barnets bästa ingår att föräldrarna tar ställning till om och när de skall berätta för barnet om dess ursprung. Om föräldrarna finner att det inte är lämpligt att tala om detta för barnet, har de också full rätt att avstå från att göra det. I så fall blir det heller inga problem med efterforskning av den biologiske pappan.
Herr talman! Jag hoppas verkligen att föräldrar till inseminationsbarn förstår vikten av att vara öppen i denna fråga och tala om för barnet hur det har kommit till och vilket ursprung det har. Sedan har jag ett förslag till Lennart Pettersson. Han säger att donatorerna riskerar att konfronteras med sina okända barn.

Jag skulle vilja föreslå Lennart Pettersson att titta nogsamt på reservation 11, om han nu värnar så mycket om donatorerna. Vårt förslag innebär ju ett sätt att åtminstone begränsa antalet barn och ett sätt att dra sig ur verksamheten, om man finner att man inte vill vara med längre.
Herr talman! Till Elvy Nilsson vill jag säga att också jag tycker det är viktigt med öppenhet i denna fråga från de sociala föräldrarnas sida. Då är frågan: Vilken typ av lagstiftning åstadkommer bäst denna öppenhet? Jag hävdar att just den lagstiftning som nu föreslås av regeringen och som lagutskottet har ställt upp bakom minskar öppenheten. Vi känner ju till de sociala föräldrarnas oerhörda oro på den här punkten. Det naturliga för dem hade varit öppenhet, att tala om på vilket sätt barnet har kommit till, men nu tvingas de till tystnad därför att de är rädda för att löpa hela linan ut och komma i kontakt med spermadonatorn. Detta är verkligen att pressa de sociala föräldrarna — som jag hävdar är de riktiga föräldrarna — till tystlåtenhet. Det viktiga för barnet är enligt min bestämda uppfattning — i varje fall så länge inte forskningen säger annat — att på ett tidigt stadium få reda på hur det har kommit till, så att den frågan är utagerad. Det viktiga är inte vem den speciella person är som har råkat lämna ifrån sig litet av sin sperma till kliniken. Jag hävdar att lagförslaget är direkt negativt för öppenheten.

Herr talman! Jag ber först att få tala om att jag med hänsyn till allt som redan sagts i den här debatten ganska radikalt har kortat ned det anförande som jag hade tänkt hålla. Innehållet i den utförliga motion som jag står som första namn på har refererats i reservationerna och i anföranden här i dag. Jag ber att få hänvisa till de anföranden som har hållits av Kersti Johansson och Rosa Östh. De har uttryckt åsikter som jag helt delar när det gäller den fråga som vi nu debatterar. Några ord vill jag ändå säga. För mig bestäms den rätta lödigheten och moraliska kvaliteten hos demokratin av hur minoriteten, särskilt små och avvikande minoriteter, behandlas. Det är alltid lätt för stora majoriteter, som företräds av mäktiga organisationer och som representerar en stor röststyrka, att få gehör för sina ståndpunkter. Det är också lätt, särskilt i moraliska frågor, att få gehör för uppfattningar, föreställningar och fördomar som företräds av den övervägande majoriteten i samhället. Alla beslutande församlingar har en benägenhet att stryka det som uppfattas som eller är vanligt medhårs. Att försöka sätta sig in i undantagens situation är för majoriteten ofta en prövning som man inte består. Det är en sådan fråga som riksdagen nu har att behandla. Det gäller en liten grupp människor som av naturens slump inte utrustats på samma sätt som vi som tillhör den vanliga majoriteten. Vi som tillhör denna majoritet utsätts inte för någon prövning från samhällets sida. Vår lämplighet som barnalstrare testas inte. Vi förs inte in i några kvalifikationsregister. Vi kan vara hur olämpliga som helst som föräldrar. Det finns emellertid en grupp människor — äkta par eller samboende —- som inte kan få barn tillsammans på vanligt sätt. 10-15 96 befinner sig i denna situation. Jag bortser från den grupp som av olika skäl inte vill ha barn. Det är deras sak, och deras skäl är naturligtvis väl värda att respekteras. Men väldigt många av de par som inte kan få barn vill ha barn. Detta är en stor fråga för många av dessa människor. De gör allt de kan för att få barn. De underkastar sig de mest ingående undersökningar och provtagningar för att finna ut hur de skall kunna få barn. Ibland lyckas de med hjälp av olika medicinska landvinningar att skaffa sig barn. Det tycks inte som om någon har några invändningar mot detta så länge det sker med hjälp av samlag eller makeinsemination. Men så finns det en liten grupp, som trots all medicinsk hjälp av detta slag inte får barn. En del av dessa accepterar sin barnlöshet — om detta finns det naturligtvis ingenting att säga, det är deras sak. Men så finns det ytterligare en liten grupp som framhärdar i önskan att få barn och som vill ta ansvar för barn. De kräver inga som helst bidrag från samhällets sida. De är beredda till vilka ekonomiska uppoffringar som helst för att få ta hand om ett barn. En del av dessa får adoptivbarn och är till freds med detta — och det är ju bra. Då är jag nu framme vid den lilla grupp som dagens beslut gäller. Det är en mycket liten grupp människor som vill ha ett eget barn och som efter många bekymmer och moget övervägande bestämt sig för s.k. givarinsemination. Ingen har kunnat leda i bevis — vilket mått man än använder — att denna lilla grupp människor skulle vara sämre kvalificerade än den stora majoriteten i samhället att skaffa sig och ta hand om barn. Tvärtom tyder allt material som finns tillgängligt på att människorna just i denna grupp är särskilt lämpliga att ta hand om barn. De önskar barn. Barnet är välkommet. De har tvingats att noga överväga om de, trots alla hinder som de haft att övervinna, skall skaffa sig barn. De vill ha ett barn som de helt och fullt kan betrakta som sitt eget. Det är detta som utskottsmajoriteten och troligen riksdagsmajoriteten vill försöka förhindra. Majoriteten gillar uppenbarligen inte givarinsemination — av skäl som jag inte här skall närmare analysera. Men man vill inte rakt upp och ner förbjuda den. Det hade varit hederligare om man föreslagit just detta, men man viker undan och låtsas som om man tänker på barnets bästa, och med detta som ursäkt inför man regler som i realiteten innebär att samhället som sådant försöker förhindra givarinsemination. Ingen skall inbilla sig att givarinseminationen kan komma att fortsätta i de reglerade former som hittills gällt om man tar bort givaranonymiteten. Vem kommer att acceptera att bli givare, och vilka föräldrar kommer att utsätta sig för de extra prövningar och risker som den föreslagna lagen innebär för dem och för deras barn? Utskottsmajoriteterna — det är två sådana — och den förväntade riksdagsmajoriteten vill helt enkelt ha bort samhällets medverkan vid givarinsemination. Man tar sin hand ifrån de människor det gäller, och genom det sätt på vilket man utformat lagen tycker man sig ha gott samvete. Men detta innebär inte att givarinseminationen kommer att upphöra. Den är tillåten utomlands, tekniken är enkel och inseminationen kan utföras utan tillgång till några medicinska kliniker. De människor det gäller har en mycket stark längtan efter barn, och de kommer naturligtvis att försöka övervinna de nya hinder som samhället nu vill resa i deras väg. Vad man möjligen åstadkommer med lagen är att man jagar ut de blivande föräldrarna i en grå marknad. Därmed har således de som vill driva igenom lagen inte på något sätt tillgodosett det som sägs vara själva huvudsyftet med lagen, nämligen att barnet skall ha ovillkorlig rätt att kunna få veta vem som är den biologiske fadern. Man gör tillvaron svårare för en liten grupp människor som redan har det svårt. Det är vad som i realiteten åstadkommes. Man uppnår genom lagen inte det syfte man anger, och om man skulle göra det vore det olyckligt för samtliga inblandade. I en motion som jag lämnat tillsammans med ett antal andra centerpartister har vi utförligt analyserat bristerna i den lag som riksdagen nu tydligen skall anta. Jag skall inte upprepa alla de invändningar som framgår av motionens analys. Jag vill bara konstatera att ingen av de invändningar som redovisas i motionen har på ett begripligt sätt tillbakavisats av utskottsmajoriteterna. Många av inläggen i dag har handlat om helt andra ting än vad riksdagen nu har att besluta om, och dessutom har man talat mera om hur man vill att människor skall vara än om hur de i realiteten är. Fru talman! Jag ber att få biträda de yrkanden som framställts av Kersti Johansson i hennes huvudanförande.

Fru talman! I mitt anförande kommer jag att beröra 4 § i lagförslaget om artificiella inseminationer, som Lennart Pettersson och flera med honom varit inne på. Någon reglering av verksamheten med insemination har inte funnits tidigare i svensk lagstiftning. När vi nu skall ta ställning till det aktuella lagförslaget, tycker jag personligen att detta är mycket tillfredsställande. Det gäller dock inte 4 §, som jag inte delar utskottets uppfattning om. Det är också denna paragraf som vållat mest debatt. Den innehåller frågan om anonymitet för spermadonatorer. Jag delar inte utskottets majoritetsuppfattning om att vi skall upphäva sekretessen för spermagivare. Tvärtom anser jag att denna är en förutsättning för att vi skall kunna behålla verksamheten och få den att fungera. Det har gjorts undersökningar bland blivande inseminationsföräldrar och bland föräldrar som fått och som väntar barn genom insemination. Det har då framkommit att de inte tänker tala om för barnet att det tillkommit genom insemination. Att stifta en lag som inte kommer att efterlevas vore mycket olyckligt. I debatten har gjorts jämförelser mellan adoptivbarn och inseminationsbarn. Jag anser att man inte kan jämställa dessa. Det saknas forskning kring inseminationsbarnens villkor och upplevelser. Föräldrar till dessa barn vill uppenbarligen att barnen i alla avseenden skall betraktas som deras egna. Att anonymitet funnits har i de flesta fall varit avgörande för att man valt denna väg att få barn. Även för donatorerna spelar sekretessen en stor roll. I bl.a. Göteborg har flera donatorer redan lämnat verksamheten på grund av det liggande förslaget. Detta har inneburit att väntetiden fördubblats för kvinnorna från ett till två år. Fortsätter den utvecklingen kan det bli stora svårigheter för kvinnor att bli inseminerade i Sverige. Alternativet för dessa kvinnor är att åka utomlands och ”köpa” en insemination, vilket kan medföra stora kostnader för familjen. Det leder i sin tur till att endast familjer med god ekonomi kan göra detta — och då har riksdagen instiftat en klasslag. Vad händer med barn som tillkommer under dessa förhållanden? Vad jag förstår kan de inte få det rättsskydd som är avsikten med förslaget. Fru talman! Talare före mig har pekat på olika aspekter när det gäller detta förslag, och jag vill ansluta mig till det som Lennart Pettersson anförde. Jag vill till sist yrka bifall till Lennart Petterssons yrkande — alltså bifall till reservation 14 med dess hemställan och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Någon filosof har när det gäller konflikter i etiska sammanhang sagt att konflikten mellan gott och ont inte är särskilt svår. Den verkliga svårigheten hamnar vi i när vi kommer till konflikten mellan gott och gott — och det gör vi ofta till följd av modern forskning och vetenskapens framsteg. Alltsedan Eva bjöd Adam att äta av frukterna på kunskapens träd har mänskligheten hamnat i sådana här situationer — och svårare kommer det att bli. Flera ledamöter har i dag talat om annat än insemination, om mycket svårare frågor, som vi har framför oss. Men i dag skall vi väl hålla oss till frågan om insemination. När det gäller teknik, forskning och vetenskapliga framsteg är insemination inte någon särskilt sofistikerad eller kvalificerad verksamhet. Det är tvärtom så enkelt att några händiga personer utan vidare kan klara av detta hemma i vardagsrummet. Det är bl.a. mot den bakgrunden som det kanske behövs någon form av reglering av denna verksamhet. Den här riksdagsdebatten har varit ovanlig så till vida att det har visats en ovanlig respekt för andra åsikter än de egna. Detta hänger tydligen samman med att frågan saknar traditionella politiska dimensioner och att de flesta partigrupper på ett eller annat sätt är splittrade. Jag måste nog ändå tillstå att det känns litet egendomligt att stå här och tala för en uppfattning som framförts av en socialdemokratisk regering och som huvudsakligen stöds av en socialdemokratisk riksdagsmajoritet och mot en moderat reservation som bygger på socialdemokratiska motioner. Bakom lagförslaget finns dock en enhällig parlamentarisk utredning. De förändringar i utredningens förslag som regeringen gjort är små. Jag kan inte låta bli att påpeka att här hållits ett par litet egendomliga anföranden. Mest egendomligt tycker jag att det anförande var som Lennart Andersson höll. Han ägnade sig åt att tala om vad andra tyckte. Han gjorde en antydan om att det skulle ha varit möjligt att Gunnar Biörck i Värmdö och jag skulle ha utsatts för någon sorts påtryckning. Om fler moderater hade varit närvarande i kammaren och hört detta tror jag att ett stilla sus av löje skulle ha gått genom salen inför tanken att någon skulle kunna utöva påtryckning på Gunnar Biörck och mig. Några sådana försök har givetvis inte förekommit. På det sättet arbetar inte vi i vårt parti. Sedan tycker jag att Bertil Fiskesjö använde en viss insinuant och hånfull ton gentemot dem som företräder en annan uppfattning än han själv. Man bör ha respekt för att detta är svåra frågor och för att människor kan komma att följa olika linjer. Varför är det viktigt att vi får en lagstiftning på det här området? Den allra viktigaste anledningen berörde justitieministern inledningsvis i debatten, och den är att inseminationsbarnet får en juridisk far. Såvitt jag förstår kommer det att gälla även de inseminationsbarn som till äventyrs kommer till utanför den reglerade verksamheten. Det blir alltså svårt för en gift man eller en man i ett samboendeförhållande av stadigvarande karaktär att komma undan när det gäller fastställandet av faderskapet, om barnet har tillkommit genom insemination. Detta är den utan jämförelse viktigaste följden av en lagstiftning på detta område. Samhälleliga institutioner får inte medverka till att barn föds utan juridisk far. Det sociala faderskapet är kanske bättre tillgodosett i de här fallen än i många andra. Här rör det sig ju om varmt efterlängtade barn. Det sociala faderskapet kan dock ingen någonsin för alltid garantera. Död, skilsmässa etc. kan leda till att det sociala faderskapet upplöses. Det juridiska faderskapet däremot garanteras nu även dessa barn. Behöver då själva inseminationsverksamheten regleras för att detta syfte skall uppnås? Ja, i viss utsträckning. Det kan vara förenat med vissa fördelar att i någon mån reglera denna verksamhet. Men de regleringar för själva verksamheten som regeringen föreslår är inte särskilt vittgående och stämmer egentligen överens med vad som händer i dag. Det sägs att sjukhusets resurser skall beaktas, att läkare, psykologer, kuratorer osv. skall göra någon form av bedömning huruvida det är lämpligt med insemination i det aktuella fallet. Här har regeringen frångått utredningens förslag. Utredningen föreslog nämligen att detta skulle vara en uppgift för socialnämnden. På den punkten följer propositionen enligt min uppfattning en riktig linje. Förhoppningsvis fattar riksdagen beslut i samma riktning. Det är juinte fråga om att bedöma om någon är socialt lämplig för föräldraskap eller inte. Det är inte det det handlar om. En sådan bedömning vore djupt kränkande framför allt mot den kvinna som både biologiskt och socialt, men även på alla andra sätt, blir mor till det barn som hon föder. I så fall skulle ju alla mödrar underkastas en sådan här bedömning. Det rör sig om något helt annat, något som har andra dimensioner och kanske är mycket svårare, nämligen att försöka hjälpa framför allt mannen men också paret som sådant att komma fram till ett avgörande i det mycket svåra ställningstagande som detta innebär. Detta kräver utan tvivel mycket stor mognad av den sociale fadern. Det gäller först att han skall klara av det grundskott mot hans manlighet som det innebär att han blir förklarad infertil —-att han inte kan göra barn. Det känns svårt för en man att få veta det. Det är svårt för kvinnor också, men kvinnor är på något sätt litet mer beredda på att det kan vara fel på dem i detta avseende. Dessutom skall mannen klara av den ojämlikhet i förhållande till barnet som uppstår genom att modern också blir den biologiska modern. Samtidigt är insemination i många fall ett mycket fint sätt att hjälpa människor att få barn. Dessa föräldrar får som andra föräldrar vara med från början, följa havandeskapet och förlossningen och känna sig växa samman med barnet, och de kan säkert i de allra flesta fall utan vidare bortse ifrån genernas betydelse. Det är utan tvivel den sociale och juridiske fadern som är den viktige fadern. Däremot har regeringen inte kunnat undgå en litet onödig klåfingrighet. Man föreslår att insemination skall få utföras endast på allmänna sjukhus. Det sägs i propositionen och i utskottsmajoritetens text att insemination kommer att ske på ”resursstarka sjukhus”. Som jag sagt behövs det inga kvalificerade tekniska resurser för denna verksamhet — det räcker med en plastkondom, en spruta och en kanyl — men det behövs andra kvalifikationer. Det behövs omfattande erfarenhet av arbete med fertilitetsproblematik, med barnlöshetsproblem. Det behövs en ingående och långvarig kännedom inte bara om kvinnan utan också om mannen, om paret tillsammans. Det behövs en grundlig genomgång och ett uteslutande av andra orsaker till infertilitet. Det behövs erfarenhet av hur barnlösa par reagerar när de sedan får barn, de komplikationer som kan upplevas under havandeskapet och vad som händer sedan. Den erfarenheten garanteras inte av någon viss arbetsgivare. Den garanteras inte av att man arbetar på ett stort och resursstarkt sjukhus. Dessutom är det, som Gunnar Biörck i Värmdö och jag påpekat i vår motion, en orimlighet att hela utredningsarbetet, som kanske tar inemot ett år i anspråk, skall göras på dessa ”resursstarka sjukhus”. Då skulle köerna blir oändliga, och svårigheterna för dem som bor illa till skulle, som det ofta är i vårt samhälle, bli mycket större än för dem som bor i närheten av stora och resursstarka sjukhus. Det finns alltså ingen som helst anledning att erfarna offentligt anställda gynekologer i öppenvården eller erfarna gynekologer som arbetat med detta i många år vid privata inrättningar skall uteslutas från denna verksamhet. Socialstyrelsen skulle naturligtvis vara den myndighet som hade kompetensen att avgöra vilka personer som är lämpliga för verksamheten. Jag vill alltså, fru talman, yrka bifall till reservation 9. Slutligen vill jag ta upp ett annat viktigt skäl för att över huvud taget ha en lagstiftning på detta område — det gäller anonymiteten för givaren. Det är utan tvivel den svåraste frågan. Jag vill gärna vittna om att jag under det sistlidna året tillsammans med moderata samlingspartiets representant i utredningen, Siri Häggmark, många gånger har dryftat den frågan fram och tillbaka. Till slut har jag hamnat på samma ställningstagande som utredningen och utskottsmajoriteten: Det måste finnas en möjlighet för de inseminationsbarn som så önskar att vid vuxen ålder kunna efterforska sin biologiska identitet. Vad kan det finnas för skäl emot detta? De olika inblandade parterna har naturligtvis sina olika skäl. Läkarna kan vi lätt avfärda. Det är alltid underbart att kunna hjälpa människor, och medicinsk verksamhet är mycket individinriktad. Det är naturligtvis härligt att känna sig som Gud Fader och kunna hjälpa folk att få barn. De är naturligtvis rädda för att verksamheten skall minska i omfattning och att det skall bli svårt att få tag i donatorer osv. Det är klart att det är så, men jag tror att detta är ett övergångsfenomen. Bara den debatt som detta lagförslag har givit upphov till i samhället har bidragit till en ökad medvetenhet och ökad öppenhet i dessa frågor. Jag tror att vi så småningom kan komma därhän att det är lika naturligt att vara inseminationsbarn som att vara adoptivbarn. Ingen av oss är yngre än att vi kommer ihåg den tid då det smusslades med att vissa inte var föräldrarnas ”riktiga” barn. Det gör man inte i dag. I reservation nr 14 befarar reservanterna att upphävandet av anonymiteten skulle ha svåra effekter för de sociala föräldrarna. Reservanterna säger: ”Vilken effekt kommer detta tt.ex. att ha för den rättslige faderns helhjärtade engagemang för barnet?” Jag tycker att föräldrarna skall tänka på detta innan de ger sig in på en insemination — vilken effekt kommer det att ha? Över huvud taget måste fadern och modern, paret tillsammans, få ordentliga möjligheter att tänka igenom vad det innebär att gå in i ett sådant här förhållande, vad det innebär för deras ansvar inför sitt barn och vad det innebär den dag barnet, som alla andra barn, kommer att ställa frågor om sitt ursprung. Kommer de då att vilja smussla, eller kommer de att ha lust att tala om att ”vi längtade så mycket efter dig att vi gjorde så här”? Föräldrarna går in i detta förhållande fullt frivilligt, med öppna ögon och förhoppningsvis med det stöd som de är berättigade till. Men barnet går inte in i detta frivilligt. När det gäller barnens situation vill jag citera ett litet stycke ur ett remissyttrande till utredningen som är skrivet av Svenska kyrkans centralstyrelse: ”Om barnlöshet betraktas som en sjukdom och givarinseminationen som en medicinsk metod att häva barnlösheten, blir barnet ett botemedel. Ett barn får emellertid — — — aldrig betraktas som ett medel. Därför måste de blivande föräldrarnas önskan att få barn underordnas sådana rättsliga, psyko-sociala, etiska och ekonomiska faktorer som vill sätta barnets rätt främst.” Det kan inte vara så att en tonåring plötsligt får veta att han är ett inseminationsbarn. Det måste barnet naturligtvis få veta från början, när diskussionen kommer upp. Det skall vara någonting som är naturligt från första början, någonting som man inte så småningom skall behöva smussla med. Om man talar om att barnet är ett inseminationsbarn följer enligt min uppfattning ovillkorligt att det måste finnas en möjlighet för barnet att, om det så önskar, efterforska sin genetiska identitet. Det finns en viss erfarenhet på detta område. Det är relativt få som vill veta det, men för dem som vill veta och upptäcker att det är omöjligt kan det bli till en grundläggande, svår identitetskris att inte finna någon teoretisk möjlighet på jorden att efterforska sina rötter. Att tänka sig att ha öppenhet i det ena avseendet och inte i det andra är orimligt. Man överlämnar i alla fall med lagförslaget åt föräldrarnas omdöme och goda minne att tala om det. Om föräldrarna inte talar om det kommer barnet naturligtvis aldrig att efterfråga sin identitet. Men förr eller senare kommer de flesta barn att få veta det, därför att sådana här saker är mycket svåra att hålla hemliga i släkten och familjen. Bara en sådan sak som att många i omgivningen vet om svårigheterna med barnlösheten. Många vet om att det är mannen det beror på, men vad händer när kvinnan plötsligt blir gravid? Det ter sig då i de flesta familjer naturligt att tala om hur det har gått till. Hur skall man i längden kunna dölja detta för barnet? Är det inte bättre att från början gå in på öppenhetens väg och lämna möjligheten öppen för det barn som så önskar att forska vidare? Jag yrkar, fru talman, bifall till reservation nr 9 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag har frågat mig vad som är radikalt resp. konservativt i fråga om anonymitet eller inte anonymitet. På den frågan finns det egentligen inget riktigt svar. Det handlar om människors mest personliga förhållanden, och då måste stor ödmjukhet visas. Tyckanden utan sakkunnig prövning får i sådana situationer bli det utslagsgivande. För egen del har jag i mycket vänt mig till sakkunskapen för att se om man där kan ge en orientering och ge underlag för ett ställningstagande i frågan. Jag har funnit att sakkunskapen är mycket splittrad, och att den egentligen inte ger något enhetligt underlag för att man skall kunna göra en riktig bedömning. Ett konstaterande som ofta återkommer i remissyttranden, men också i expertisens rekommendationer, är att vi behöver mer forskning och mer kunskap på den här punkten — alltså den som gäller anonymitet eller inte anonymitet. För egen del håller jag med dem som säger att varje människa skall ha rätt att få veta sitt ursprung. Man kan inte protestera mot den synpunkten. Flera aspekter kommer emellertid här in i sammanhanget. Det handlar inte bara om rätten att få veta sin identitet och sitt biologiska ursprung. Man måste ta åtskilliga hänsyn och pröva hur andra människor påverkas av ställningstagandet i den fråga det gäller. Jag har kommit till slutsatsen att jag f.n. inte kan instämma i vare sig propositionens eller utskottsmajoritetens ställningstagande på den här punkten. Det är möjligt att jag kommer att kunna göra det i framtiden när expertisen har studerat saken närmare och när mer kunskap har vunnits. Då kommer det att bli lättare att ta ställning. Jag är litet avundsjuk på dem som har kunnat ta ställning på grundval av hittills vunna erfarenheter. Jag hoppas att de som säger att tiden nu är inne att fatta ett avgörande har rätt. Jag hoppas att det är ett riktigt beslut när man bestämmer att anonymiteten blir undanröjd — som jag förmodar kommer att ske — och när det blir möjligt för de kommande barnen att få veta sitt biologiska ursprung. Men jag är inte säker på det nu. Jag vill vänta med mitt ställningstagande. Det handlar i detta fall om färre än 300 barn. Jag vill nämna att det är många flera barn än så som inte har kännedom om sitt biologiska ursprung. De kanske inte har en aning om sitt ursprung, eller de kanske går och undrar över det. Det finns alltså mångdubbelt — ja, kanske tiodubbelt — fler barn som inte har kunskap om sitt biologiska ursprung. Forskningen på detta område har stora uppgifter att fylla, och jag hoppas — hur ställningstagandet än blir — att den forskningen skall gå vidare och att vi ur den skall kunna vinna erfarenheter, som gör det möjligt för oss att bli klokare än vi är i dag. Jag instämmer i Lennart Petterssons yrkande och i hans motiveringar för det ställningstagandet.

Fru talman! Att det ämne vi nu diskuterar är svårt och mångfasetterat har debattinläggen här i dag visat. Ju mer de utskott som haft att sätta sig in i frågan har gjort det, desto mer har det komplexa i problemet framträtt. Att de etiska frågeställningarna fått ökad aktualitet och i fortsättningen kommer att få ökad brännbarhet är ställt utom allt tvivel. En renodlat naturvetenskaplig biologisk syn på människan är inte tillräcklig. För människan själv och för hela samhället måste man enas kring gemensamma etiska principer. När man utifrån en humanistisk människosyn betraktar det problemområde som vi nu diskuterar stöter man redan i portgången på intressekonflikter. De tre parter som primärt är berörda är inseminationsbarnet, föräldrarna och spermagivaren. Att prioritera de intressen det här är fråga om vid en konflikt dem emellan är utifrån socialutskottets sätt att se — vilket överensstämmer med mitt sätt att se — inte svårt. Det måste vara det blivande barnets liv och framtid som ställs i centrum. Att detta inte är oproblematiskt visar diskussionen hittills. För en del framstår barnlösheten som det stora problemet för den ensamstående kvinnan eller för det barnlösa paret. Ett sådant synsätt måste avvisas. Det blivande barnet får inte ses som ett medel att lösa problem som vuxna människor kan ha — i detta fall barnlöshetens problem — hur behjärtansvärt detta än kan vara, om man ser deras problem isolerat. Ett nytt inslag är att vi i etiska sammanhang måste ta hänsyn till det icke födda barnets rättigheter. Det antyder ett annat behov i våra diskussioner om etiska frågor, som i en snar framtid kommer att bli brännande. Det är behovet av en helhetssyn, som alltså överblickar ett vidare område och som tar sikte på de mer långsiktga verkningarna av våra beslut. Väljer man metoden att lösa delproblemen ett i taget, steg för steg, så grumlas ansvaret för summan av oväntade verkningar av besluten. Jag vill i detta sammanhang citera Erwin Bischofberger från den hearing som socialutskottet hade med anledning av frågor som rör fosterdiagnostik, då även frågan om insemination kom upp: ”Förr var det nuets etik, en lokal etik. Dagens ansvarsetik måste bli global och syfta till hela mänsklighetens väl. Man får inte köpa kortsiktiga vinster på bekostnad av långsiktiga förluster”. Han nämner DDT och dess biverkningar som ett exempel på kortsiktiga vinster med just långsiktiga förluster. Flera remissyttranden har efterlyst en utredning eller ett etiskt råd, som tar fasta på en helhetssyn. Det är också något som riksdagen har beslutat att ställa sig bakom i anslutning till debatten om fosterdiagnostik. Ett medicinskt-etiskt råd kommer förhoppningsvis att aktualisera de grundläggande humanistiska värderingar som är gemensamma och hålla dem levande, så att de får både långsiktiga och konsekventa verkningar. Som ett ytterligare exempel på behovet av en sådan här övergripande syn kan man hänvisa till det remissyttrande som Synskadades riksförbund har avgivit över inseminationsutredningens betänkande. Där säger man: ”SRF kräver att samhället tar sitt ansvar och utformar etiska normer för verksamheten, normer som grundar sig på allas lika värde. Ungefär samtidigt som inseminationsutredningens betänkande remissbehandlades arbetar gen-etikkommittén och abortkommittén. Socialstyrelsen arbetar med frågor kring provrörsbarn samt förslag till författning rörande fosterdiagnostiken och ytterligare en utredning arbetar med frågan om barnens rätt. Alla dessa utredningar och arbeten berör grundläggande existentiella frågor om människosyn, allas lika värde och etiska frågor förknippade därmed. Vi bedömer det som angeläget att man tar ett samlat grepp i dessa frågor.” Den linje som propositionen företräder och som också majoriteten i både lagutskottet och socialutskottet har ställt sig bakom har dikterats av insikten om att det område som man beträder här är mycket svårbedömbart ur etisk synpunkt. Därför kan den ståndpunkt man intagit beskrivas som restriktiv och försiktig. När det egentligen är så att alla lösningar är famlande i viss mening och eftersom ”etik är problemämne och inte ett snabbresultatämne”, för att åter citera Erwin Bischofberger, så finns det all anledning att här och var lägga in bromsklossar för en alltför oförvägen reformiver. När isen är inte bara hal utan därtill svag — och det gäller egentligen alla — så bjuder försiktigheten att man går varsamt fram och känner sig för. Men är då inte barnets rätt att få veta sitt ursprung ett exempel just på att man rusar i väg? Bortsett från att barnen måste ha rätt att få veta sitt ursprung — varför skulle inte de ha rätt att gräva där de står i släktforskningens tidevarv? — så innebär denna rätt till kännedom om sitt ursprung att antalet inseminationer minskar. Poängen är att det blir ett kvantitativt mindre ont än om man tar bort en sådan hämmande faktor. Det innebär alltså en försiktigare väg. Ett framtidsperspektiv som inte behöver vara speciellt avlägset — och som förhoppningsvis aldrig blir verklighet utan kan förhindras genom sin egen avskräckande verkan — det är kombinationen av två medicinska möjligheter. Den ena består i att någon väljer en givare med tanke på önskemålet om vissa egenskaper hos avkomman, den andra är att man med fosterdiagnostik kan utradera ett försök som man anser vara misslyckat. Det är inte underligt att stora grupper har reagerat starkt mot en utveckling i den riktningen, vilket man kan utläsa av remissyttrandena till inseminationsutredningens betänkande. En människosyn som medvetet eller omedvetet bara accepterar psykiskt och fysiskt perfekta människor som givare — och som en förutsättning för att förtjäna att födas — är inte bara ett slag i ansiktet på handikappade utan innebär också att synen på sjukdom och lidande som en väsentlig del i livet undergrävs. Jag vill till slut också konstatera att man både i propositionen och i utskottsbetänkandet har strukit under det värde som två föräldrar har för det blivande barnet. Det är i och för sig ingenting annat än en tillämpning av de forskningsresultat som föreligger och som styrkts av mycken erfarenhet, nämligen att barn har behov av både far och mor, att den sociala anpassningen och den ekonomiska tryggheten främjas på det sättet. Fru talman! Det är värt att notera att propositionen uttrycker sig i den andan. Jag yrkar bifall till lagutskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Jag ber till att börja med att få yrka bifall till Lennart Petterssons här från talarstolen framställda förslag. När vi har kommit så här långt ned på talarlistan är det mesta egentligen sagt. Alla argument är framförda. Men jag vill ändå helt kort deklarera några av motiven för mitt ställningstagande. Justitieministern sade i morse, när vi började debatten, att vi måste ha barnens bästa för ögonen och att det är därför som vi nu, som första land i Europa, lagstiftar i dessa frågor. Det är riktigt att den sociale faderns ansvar är fastslagen genom lagstiftning i USA och Canada, men en lag som går så långt som vår finns mig veterligen ingen annanstans i världen. Det är bra att vi återigen vågar gå i första ledet. Enligt min uppfattning är det dock att gå litet för långt, när man också vill slopa spermadonatorns anonymitet. Ett par som bestämmer sig för insemination måste ha ett alldeles speciellt förhållande, ett alldeles särskilt kärleksfullt förhållande. Jag är nämligen övertygad om att inte alla män accepterar ett ingrepp där en annan mans sperma införs i hustruns eller sambons kropp för att utvecklas till ett barn. Den kärleksfullheten måste vi vara rädda om. Det är viktigt att göra helt klart för oss att mannens fadersroll accepteras och stärks så långt möjligt och att det även för barnens bästa är det allra viktigaste. Att slopa anonymitetsskyddet för donatorn skulle på många sätt kunna motverka detta. Denna min uppfattning betyder inte att jag menar att man skall hemlighålla hur befruktningen gått till. Men jag har under dagen inte blivit övertygad om att det finns något behov av att spåra donatorn. Vi har inför behandlingen av detta ärende fått många brev. Det är brev från föräldrar till inseminationsbarn och brev från par som står i kö för att få bli inseminationsföräldrar. Men jag har inte hört — och det skulle vara intressant att veta om någon enda ledamot i kammaren har gjort det — något från de flera tusen inseminationsbarn som finns och som skulle ha velat finna sin biologiske far. Hela tiden har det varit så att föräldrar har varit ärliga och berättat för barnen hur befruktningen har gått till. Det är alltså ingenting som kommer att ta sin början bara för att man skriver om nödvändigheten av det i en proposition. Om denna anonymitet har varit ett problem, borde det rimligtvis ha framförts från dem som har upplevt den som ett sådant. Jag är övertygad om att vi med det föreliggande förslaget i stället bygger in en risk för att föräldrar, som annars skulle ha varit ärliga, nu i stället kommer att hemlighålla inseminationen för att inte riskera att en utomstående kommer in i familjens mest intima förhållanden efter ett antal år. Hur reglerar man egentligen sekretessfrågan sedan barnet väl fått vetskap om spermadonatorn? Hur skyddas andra människor som har samma rätt till integritet? Hur skyddas donatorns övriga barn? Är det inte oklokt och grymt att utsätta de barnen för en chock när de nya syskonen dyker upp. När barnet väl har fått reda på vem som är donatorn är fältet fritt för vilka kontakter som helst. Jag tror att ärendet på just den här punkten hade mått bra av att få ligga till sig i väntan på ytterligare forskning och analys. Hur än voteringen går i den här frågan anser jag det viktigt att övriga delar av propositionen genomförs. Därför yrkar jag helhjärtat bifall till utskottsmajoritetens förslag i övrigt.

Fru talman! Förslagen till nya bestämmelser i föräldrabalken, vilka reglerar faderskapet till barn som kommer till genom insemination, samt till ny lag som reglerar inseminationsverksamheten är förslag som är välkomna. Bara på en enda punkt kan jag inte dela utskottsmajoritetens mening, nämligen vad det gäller anonymitetsskyddet. Det är framför allt denna fråga om just anonymiteten som har blivit det stora diskussionsämnet. Inte bara i riksdagen har anonymiteten blivit en stor fråga utan framför allt ute bland folk på möten och sammankomster av olika slag. Vi vill slå vakt om barnets bästa, säger de som vill häva anonymiteten genom att tillåta att barnet när det uppnått, som det står i propositionen, mogen ålder, skall kunna få uppgift om vem som är den biologiske fadern. Flertalet av dem som jag har kommit i kontakt med anser att man genom det förslag som i dag ligger på riksdagens bord kan splittra en familj genom att avslöja spermagivaren. De allra flesta vill säkert se familjen som en helhet. Man kan då verkligen ifrågasätta det lämpliga i att först juridiskt binda den sociale fadern för att senare, när barnet uppnått mogen ålder, formligen byta ut honom mot en för barnet främmande man. Att, som man nu föreslår, upphäva anonymiteten kan bli den kil som kan bryta ner ett väl fungerande familjeliv. En tonårsfamilj kan ju även normalt ha konflikter, när barnet skall börja pröva sin självständighet gentemot de vuxnas ideal. Varför skall man lägga ytterligare bördor på familjen? Min uppfattning är — och jag vet att den delas av många — att problemen i tonårsfamiljen blir större om man häver anonymiteten än om man behåller den. Vi skall väl inte här i riksdagen medverka till att splittra goda familjeförhållanden genom att ta bort anonymitetsskyddet. Fru talman! Jag stöder de s-motioner som överensstämmer med reservation nr 14.

Fru talman! Vpk intar en mycket restriktiv hållning till givarinsemination. Skall den förekomma, skall den inte vara ett reservat för medicinsk teknik. Spermadonation skall inte nedsjunka till extraknäck för studenter eller värnpliktiga. Den skall inte vara ett ansvarslöst hemlighetsmakeri, där lämpliga delar av sanningen kan döljas för den nya människa som blir till. Givarinsemination bör tvärtom bygga på ett medvetande om vad man gör. Givaren skall äga en etisk och samhällelig hållning. Och man skall undvika det monstruösa att en man blir biologisk far till hur många barn som helst. Detta är vår inställning i själva huvudaspekten. Men har man väl etablerat en sådan restriktiv ram, bör det inom den begränsade kretsen tänkbara föräldrar råda likhet inför lagen. Om motivet nu skall vara att hjälpa barnlösa, skall det ske med neutralitet i förhållande till samlevnadsform och hushållsbildning. Man skall inte skilja en kategori barnlösa från en annan, i den principiella hållningen. 1970-talets familjerättsliga reformer har hela tiden tagit sikte på utjämning av rättsförhållanden mellan olika samlevnadsformer. Det ter sig då fel att på ett nytt område återgå till föråldrade och redan övervunna ståndpunkter. Det är inkonsekvent att ha ett synsätt då det gäller adoptionsbarn och ett annat när det gäller inseminationsbarn. Därför är det ett något egendomligt synsätt, som utskottsmajoriteten redovisar på denna punkt i sitt f.ö. mycket seriösa betänkande. Med en enda — icke närmare motiverad — bisats påstår man att det är viktigt att ett barn har både en far och en mor. Bakom detta dunkla uttryck kan spåras en ännu dunklare tanke, nämligen att det existerar från varandra skilda fadersoch modersroller. Sådana föreställningar är inte vetenskapligt underbyggda. De är också rent allmänt, socialt sett, snarast ägnade att belasta ensamföräldrar med skuld och otillräcklighet. Teorier om fadersoch modersroller är närmast en rest från det patriarkaliska tänkandet. Det finns i relation till barn människoroller och föräldraroller. Det är innehållet och ärligheten i dessa relationer som är det för barnet helt avgörande. Huruvida föräldrarollen utövas av en, av två eller av tre personer och huruvida det handlar om män eller kvinnor, det saknar i sig all betydelse. Det vi med ett ålderdomligt uttryck alltjämt kallar fadersoch modersroller är egentligen olikartade fragment i barnets relationssystem, fragment vilka kan representeras lika väl av män som av kvinnor och som en kvinna eller en man kan förena i sin person. Dessutom kräver en sund utveckling hos barnet att det inte blir fixerat till föräldrarelationen utan upprättar relationssystem utanför denna. Den omständigheten, att en manlig fadersgestalt inte är närvarande i många barns liv leder normalt till att barnet fyller sitt behov på detta livsavsnitt på annat sätt. Modern, en annan man, en annan kvinna, flera personer eller hos fantasibegåvade barn en sorts mer allmän anknytning till världen och mänskligheten kommer då att stå för behovet. Barn har inga konstitutionella behov av att uppleva den speciella dualism mellan en man och en kvinna som finns i traditionell, patriarkalisk samlevnadsform. Denna familjeform har sina fördelar och brister, den har sin harmoni, sina spänningar och sina konflikter, lika väl som andra former av hushållsbildningar. En logisk slutsats av detta bör bli att vi i lagstiftningen skall eftersträva likställdhet och neutralitet. Det bör gälla även inom ramen för den mycket vaksamma och kritiska hållning som majoriteten här är överens om skall prägla grundinställningen till givarinsemination i det svenska samhället. Med dessa synpunkter, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 5 och 6.

Fru talman! Jag sitter inte i utskottet och jag är inte motionär, men jag har ändå begärt ordet därför att jag har engagerat mig djupt i den här frågan. Jag har gjort det särskilt när det gäller anonymiteten. Det har väldigt stor betydelse, anser jag, att man sparar namnet på spermagivaren, och jag instämmer därför till fullo med propositionen. Men framför allt anser jag det fullkomligt uteslutet att jag som vald till ledamot av Sveriges riksdag skulle kunna vara med och stifta en lag som delvis bygger på en lögn. Det vore väl förfärligt om Sveriges riksdag beslöt att vissa barns biologiska ursprung är ointressant och att vi därför skulle lagstifta om att deras biologiska fäder skulle låt mig säga kastas i papperskorgen. Vem har gett oss den rätten, vem har gett oss rätten att stifta lagar som bygger på livslögner? Nog kan vi stifta felaktiga lagar ibland, okloka lagar. Men aldrig har vi väl försökt stifta en lag som går ut på att göra lögnen till sanning. Jag undrar hur ni som förespråkar spermagivarens anonymitet ställer er, ifall ett barn om 20 år kommer till er och säger: Jag har nu genom tillfälligheter fått reda på att min pappa inte är min biologiska pappa, och nu känner jag mig lurad. Jag älskar honom, men jag kan inte förlåta att jag blivit lurad på detta sätt. Jag vill veta vem som är min biologiska pappa. Kan jag få det? Då skall ni svara: Nej, det går inte, för Sveriges riksdag beslöt måndagen den 17 december 1984 att din biologiska pappa skulle kastas i papperskorgen. Vi tyckte inte att det var viktigt för dig att veta det här, säger man till barnet. Beslöt ni att kasta det? Jag tycker att det är viktigt, kanske barnet säger. Jag undrar vad man då svarar. Vi måste närma oss de här frågorna med största varsamhet, och jag har all respekt för de ledamöter som tror att det blir bäst för familjen om man bevarar anonymiteten. Men ändå upprör det mig att de som tycker så alltså egentligen tycker att vi skall avgöra vad som är bäst, för det är det vi gör om vi beslutar att för all framtid kasta bort namnet. Så länge namnet finns kvar, så länge har vi inte stiftat någon lag som bygger på en lögn och så länge har vi lagstiftningsvägen åtminstone givit varje barn i det här landet samma chans att få veta sitt ursprung. Men den dagen vi beslutar att kasta namnet, då sätter vi oss över enskilda människors livsöden på ett sätt som jag inte anser att vi har befogenhet att göra. För mig är den här debatten väldigt tillkrånglad. All erfarenhet från adoptivbarn visar ju att sanningen från första stund skapar inga kriser men att lögnen ger upphov till kriser när den avslöjas eller när barnet känner att det är någonting som inte stämmer. Det är väldigt optimistiskt att tro att just familjer med inseminationsbarn skulle gå fria från alla kriser. Att i tonåren få sanningen kastad i ansiktet är något som jag inte unnar någon, för det är den dagen inseminationen blir ett problem. Att skydda ett barn från att den dagen aldrig skall komma kan aldrig någon förälder göra. Jag undrar därför: Varför säger man inte som det är från början? Om barnet alltid har vetat det, kommer förmodligen aldrig några kriser. Även utskottets skrivning tycker jag trots allt tyder på en något gammaldags syn på sexualitet. Man säger t.ex. på s. 22 att barnet måste ha en tillräcklig mognad för att kunna ta emot ett budskap som kan upplevas som chockerande. Jag tycker inte alls att barnet skall vara ”tillräckligt moget”, för då kanske det blir en kris. Det skall över huvud taget aldrig upplevas som chockerande. Barnet skall veta det från först stund. Som mor till tre småbarn som går på dagis vet jag att frågor om hur man kommer till faktiskt inte är något problem längre. Sådant pratar man om långt innan barnet har ett språk, långt innan det förstår, dvs. det finns aldrig någon dag då de får veta det, som det var förr. Nu vet de det så att säga jämt. Det är väl inte heller särskilt svårt att berätta att sperman kommer från en annan farbror från början. Jag har själv bekanta med inseminationsbarn, och det har inte varit svårt eller konstigt att berätta för dem, just därför att de är små. Övriga barn i omgivningen känner också till det och tycker inte det är ett dugg underligt. Hyssjhyssjet i den här debatten tycker jag är obehagligt. Om vi nu tillåter insemination måste vi också stå för det. Kan vi inte stå för det, är motiven grumliga och vi borde inte alls tillåta det. Jag menar alltså att öppenheten måste finnas från början, långt innan barnet har en tanke på att fråga. Då kommer förmodligen heller aldrig några kriser att uppstå. Troligen kommer mycket få av dessa barn att efterfråga sin biologiska pappa. Men om de gör det, kan ju inte vi förhindra dem. Om vi skulle stifta en lag som förhindrade barnen att söka sitt ursprung, tror jag att vi tagit oss befogenheter som ingen har givit oss.

Fru talman! Jag sade inledningsvis att jag inte avsåg att begära replik i denna debatt, men jag vill nu göra ett tillrättaläggande. Margareta Persson måste ha missförstått förslaget. Det är från vår sida inte fråga om att lagstifta om en lögn. Vi har sagt — och det framgår också av reservation nr 3 — att vi över huvud taget icke vill ha någon lagstiftning på detta område. Vi anser att det gäller en lagreglering av en viss medicinsk behandling. Vi är inte alls, Margareta Persson, ute efter att lagstifta om en lögn.
Fru talman! Jag vet att man inte vill lagstifta om en lögn. Men det har verkat som om många av de talare som har hävdat anonymiteten och som har framhållit hur svårt det skulle bli för de sociala föräldrarna om man röjde anonymiteten faktiskt tycker att man skall hålla inseminationen fördold. Jag har fått intrycket att de inte vill vara öppna. Konsekvensen av en lagstiftning med det innehållet skulle i realiteten bli en livslögn.

Fru talman! Förberedelsearbetet inför det beslut som vi strax skall fatta har vållat mycken vånda och krävt svåra personliga ställningstaganden av oss som enskilda ledamöter. Plötsligt finns det inga sakliga, rationella grunder att vila sig emot, inga siffror att bolla i luften och inga fakta att kasta mot debattmotståndaren. Jag vill nu, som debattens förmodligen sista talare, göra konstaterandet att debatten i hög grad — möjligtvis med undantag av Bertil Fiskesjös inlägg — har präglats av respekt för olika åsikter i en etisk fråga. Alla vet vi att detta bara är den första i en låg rad frågor kring sexualitet och barnafödande som kommer att uppstå vartefter forskningen går framåt. Det kommer då att handla om de mycket svårare problem som Anita Bråkenhielm och Inga Lantz redan har berört. Men det är skönt att för framtiden veta att vi på detta område kan föra en så här fin och ömsint debatt. Fru talman! Det mesta är redan sagt, men en liten reflexion måste jag få kosta på mig efter att ha hört 22 talare. Det har i denna debatt förekommit många spekulationer om vad som kommer att hända om anonymiteten för spermadonatorerna hävs. Jag skall ge ett par exempel. Vi kommer inte att få några spermadonatorer i framtiden, säger anonymitetsförespråkarna. Det är fullt möjligt att antalet spermagivare blir färre, men jag tror att vi får givare som inser vad de gör när de medverkar till uppkomsten av liv. Inga par kommer i framtiden att vilja skaffa sig barn genom insemination, sägs det också. Det är fullt möjligt att antalet barnlösa par som är beredda att genomgå insemination blir färre, men vi får föräldrar som är medvetna om konsekvenserna av att på detta sätt komma till rätta med sin barnlöshet. Det är också möjligt, som en del har sagt, att några kommer att söka sig utomlands för att genomgå insemination. Men att vi är först med en lagstiftning betyder faktiskt inte att den inte kan få efterföljare runt om i världen. Lennart Pettersson trodde att en lagstiftning kommer att leda till mindre öppenhet — till tystlåtenhet — gentemot barnen. Jag tror inte det. Om alla dessa gissningar är bara att säga att vi faktiskt vet mycket litet om vilka effekterna i själva verket blir av den föreslagna lagstiftningen. Det är enbart spekulationer och gissningar, både i den ena och i den andra riktningen. Jag vill varna för att dramatisera alltför mycket. För de allra flesta — speciellt då för de inseminationsbarn som har fått möjligheten att växa upp i en harmonisk miljö, som Rosa Östh här talade om — kommer vetskapen att de är ett inseminationsbarn att betyda mycket litet. Jag tror, i likhet med Anita Bråkenhielm, att det i framtiden faktiskt kan bli lika naturligt att vara inseminationsbarn som att vara adoptivbarn. Över huvud taget har det slagit mig under den här debatten att de som förespråkar fortsatt anonymitet för spermadonatorn har talat väldigt mycket om alla bekymmer som skulle drabba barn och sociala föräldrar i de harmoniska familjeförhållandena. Enligt min åsikt är det de som borde ha den allra största möjligheten att klara öppenheten på ett bra sätt och löpa minsta risken att splittras, som någon har sagt. De skulle löpa mycket liten risk att splittras av öppenhet och ärlighet. Däremot har bara ett fåtal av dem som är motståndare till propositionens förslag på den här punkten tagit upp det faktum att det faktiskt aldrig går att garantera hemlighetsmakeriet kring hur barnet har kommit till. De få av motståndarna, om jag får kalla dem så, som insett det tycker att man skall vara ärlig om inseminationen. Men trots det tycker de inte att man skall bevara möjligheten att söka donatorn. Då vill jag bara hänvisa till vad Margareta Persson sade om att i framtiden stå till svars inför de här barnen för att man har kastat deras biologiska pappa i papperskorgen. Inga-Britt Johansson tog i slutet av debatten upp frågan om donatorns egna barn. Det är ingen som har berört det förut. Jag tror att hon använde uttrycket chock när hon talade om hur det skulle kunna bli för donatorns barn och hans omgivning när ett inseminationsbarn dyker upp efter så där 20 år i livet. För mig är det också självklart att en donator måste vara öppen och ärlig emot sin kommande livspartner och mot sina egna barn. Han måste kunna tala om att han faktiskt har ställt upp som spermadonator och även på ett fint sätt kunna berätta om sina bevekelsegrunder för det. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! En av de människor i vårt land som genom sin vishet och rättrådighet gjort det starkaste intrycket på mig hade som levnadsregel och råd: ”Säg som det är.” Jag hörde i förmiddags Inga Lantz läsa upp ett brev, där just de orden också förekom. Ett långt livs erfarenhet har lärt mig att det är bäst så. Jag har varit beredd att acceptera den möjlighet för en kvinna att uppleva glädjen att få bära fram ett eget barn som inseminationstekniken innebär, men jag har samtidigt — redan för fyra år sedan i motion 1980/81:1189— ansett det ofrånkomligt att detta barn måste ha en möjlighet att känna till, inte blott vem som är dess mor, utan också sin härstamning på fädernet. Det har sagts att en viss procent av alla barn i själva verket har en annan far än de tro. Detta må vara sant, men det är inte något som samhället gillar. Somliga av dem kanske undrar, men de kan inte få något svar. Om samhället skall ansvara för inseminationsverksamheten — genom riksdagens beslut i dag — måste denna bygga på sanning och ärlighet. Samhället kan inte gärna medverka till att sanningen aktivt döljs och spåren sopas igen. Barnet måste — kanske framför allt i vuxen ålder — ha möjlighet att söka och finna sitt ursprung, sina ”rötter”. För mig må den uppgiften gärna finnas, förseglad, i riksarkivets djupaste källarvalv — det är kanske bättre än i en sjukjournal — men den skall finnas den dag den efterfrågas av barnet eller, kanske, av dess efterkommande. Detta villkor är för mig så väsentligt att min uppfattning i huvudfrågan, om artificiell insemination skall tillåtas av lagstiftningen eller ej, är helt beroende av hur riksdagen ställer sig till frågan om samhället därvid skall hävda sanningskravet eller legitimera hemlighetsmakeriet. Fru talman! Så som voteringsordningen blir med hänsyn till hemställans momentindelning, kommer jag att vid mom. 3 och mom. 15 rösta för propositionen. Men om reservationen vid mom. 15 skulle vinna, vill jag ha deklarerat att jag — om så varit möjligt — i stället hade velat biträda ett yrkande om avslag på hela lagförslaget.